Herr talman! Det är riktigt som här sägs. Det här är en tolkningsfråga. Vi gör en annan tolkning än majoriteten av det beslut som riksdagen fattade 1975. Och vi anser att den sysselsättningspolitiska situationen i detta område är så pass allvarlig att vi vill markera detta. Om nu regeringen är tveksam, har vi sagt, bör riksdagen kunna göra ett uttalande just beträffande det aktuella projektet, eftersom annars sysselsättningen äventyras och eftersom Vattenfalls maskinpark och personal kan få en vettig placering i och med det av oss förordade beslutet. Herr talman! Jag yrkar än en gång bifall till reservationen.
Herr talman! Det är i och för sig inte mycket att tillägga i argumenteringen i detta fall. Jag är fullt på det klara med att upprätthållandet av sysselsättningen är ett starkt skäl, men även här blir det fråga om prioritering: Skall vi vara måna om den stadga och stabilitet som vi vill ha i det fysiska riksplanebeslutet eller skall vi prioritera sysselsättningen? I det här fallet har utskottsmajoriteten prioriterat den fysiska riksplaneringens status. Jag skulle till sist bara vilja göra vad jag inte gjorde i mitt huvudinlägg, nämligen yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det var i januari jag motionerade om att riksdagen skulle uttala sig för behovet av en snar igångsättning av vattenkraftsutbyggnaden i övre Åseleälven. Jag gjorde det med anledning av att vattenfallsverket klart sagt ifrån att man behövde besked för att kunna planera sysselsättningen för sina anställda. Nu har det gått drygt tre månader sedan dess. Ett besked är ännu viktigare nu. Det brådskar. Utskottet har inhämtat uppgifter från Vattenfall. Det framgår av betänkandet att man till utskottet har framfört precis samma synpunkter om behovet av ett snart besked. Utskottsmajoriteten har emellertid gjort hela den här frågan till enbart en diskussion om den formella handläggningen. Det är också vad utskottets talesman här i dag ägnat sig åt. Men nog måste det väl, som reservanterna framhåller, vara riktigt att riksdagen genom ett uttalande markerar den vikt som den lägger vid vissa intressen som skall vägas in i tillåtlighetsprövningen. Det är en i och för sig mycket måttfull begäran jag framställer i motion 548. Mot bakgrund av sysselsättningssituationen vill jag ha ett riksdagsuttalande om behovet av en snar igångsättning av vattenkraftsutbyggnaden i övre Åseleälven. Det är också vad reservanterna vill. Jag vill fråga utskottsmajoritetens talesman om han inte anser att det är viktigt att klara sysselsättningen för byggnadsarbetarna i denna del av landet. Han sade nyss i en replik att det är fråga om en prioritering och att man har prioriterat den fysiska riksplaneringens status framför sysselsättningen. Jag tycker det låter allvarligt. Bör inte de som jobbar inom Vattenfall få möjlighet till fortsatt sysselsättning? Ser utskottet något behov av mera långsiktig planering där olika byggnadsobjekt griper in i varandra? Utskottsmajoriteten har i sitt betänkande helt förbigått sysselsättningsfrågan. Det är anmärkningsvärt. Det är ju ändå framför allt sysselsättningen som min motion handlar om. I Västerbotten finns det nu en mycket stark opinion för att det här byggnadsobjektet skall komma till stånd. Byggnadsarbetareförbundets avdelningar där, LO-distriktet och det socialdemokratiska partidistriktets kongress under veckohelgen har gjort enhälliga uttalanden i denna fråga. De borgerliga kollegerna på Västerbottensbänken har här ett tillfälle att göra en konkret och snar insats för sysselsättningen i det egna länet. Nu saknar jag dem här i kammaren, men de kanske hör mig någonstans i huset. Det talas i så många sammanhang där uppe i Västerbotten om behovet av samverkan över partigränserna för det egna länets bästa. Jag vill nu gärna inbjuda till en sådan samverkan, till en lönsam insats för tryggad sysselsättning i Västerbottens inland för ett par hundra byggnadsarbetare. Välkomna, alla bänkkamrater! Jag vill anföra ytterligare en aspekt på denna fråga. Riksdagen fattade 1975 ett beslut som innebar att vi skulle bygga ut vattenkraften med 5 miljarder KWh fram till 1985. Den Ekströmska utredningen som sedan har presenterats visar att det här kan bli svårt. Med den handläggning som kännetecknar den borgerliga regeringens energipolitik verkar det bli helt omöjligt att förverkliga riksdagens målsättning på detta område. Det är inte bara det att byggnadsarbeten försenas genom att regeringen inte orkar fatta beslut. Förhalningstaktiken innebär också att Vattenfall kommer in i något som kan liknas vid en avveckling. Genom att kontinuiteten i Vattenfalls arbete bryts kan verket, fruktar jag, tvingas uppge den beredskap som är nödvändig för framtida åtaganden. Men det är kanske det som är avsikten med den borgerliga energipolitiken. Statsrådet Johansson erkände vid torsdagens frågestund att man har en mycket dålig framförhållning när det gäller sysselsättningen för anläggningsarbetare. Energiministern har själv i hög grad orsakat den situationen. Det är en uppfattning som delas av de berörda fackliga organisationerna. Min motion 548 var ett litet försök att på ett begränsat område medverka till en bättre planering för sysselsättningen. Men den borgerliga majoriteten avvisar mitt förslag med näst intill obegripliga formella resonemang. Om bara viljan hade funnits skulle utskottet kunnat göra en insats, det är min uppfattning. Jag konstaterar att viljan att underlätta sysselsättningsläget för byggnadsarbetare i Västerbottens inland inte finns hos den borgerliga majoriteten i civilutskottet. Jag vill än en gång uttrycka förhoppningen att den viljan skall finnas hos någon av de borgerliga kollegerna på länsbänken. Jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Frågan om jag anser att det är viktigt med sysselsättning är väl närmast överflödig. Vem i denna kammare skulle säga något annat när man ser frågeställningen isolerad? Men ställs frågan i form av ett alternativ till andra viktiga principer om vilka vi har varit eniga här är det inte fullt så enkelt. Nu beskyller herr Andersson i Lycksele oss i utskottet för att vi inte tar nödig hänsyn till sysselsättningsaspekten. Det kan man måhända säga, men då bör det erinras om att civilutskottet främst handlägger planfrågorna. Därför har det fallit sig naturligt att vi i första hand i detta fall har värnat om planfrågan. Men därför har vi naturligtvis inte helt negligerat sysselsättningsaspekten. Jag vill också påpeka att man är rätt långt framme i behandlingen av detta ärende. Utredningen är färdigbehandlad och arbetet med propositionen pågår. Det hör väl till ovanligheterna att man i det stadiet går in med ett uttalande från riksdagens sida för att bryta ut enskilda projekt. Den tid man här försitter är inte av den längden att det bör motivera ett avkall på planeringen.

Herr talman! Herr Åkerfeldt bekräftar nu att förarbetet är klart. Vad väntar man då på? Vi behöver i och för sig ett samlat ställningstagande. Det skulle vi ha behövt tidigare. Men nog skulle man väl om viljan fanns ändå kunna lyfta fram ett sådant här projekt, där det är uppenbart, tycker jag, i vilken riktning man bör handla vid det slutliga ställningstagandet? Även om civilutskottet främst handlägger planärenden skulle man väl kunna ta kontakt med andra partivänner som har sysselsättning inom sitt intresseområde. Är man representant för ett parti som har lovat 400 000 nya jobb gäller det att snabba på litet. Jag föreställer mig att problemen beträffande sysselsättningsfrågorna är så stora för den borgerliga regeringen, inte minst mot bakgrund av centerns löften om en massa nya jobb, att man borde ta varje chans. Här vill vi hjälpa till. Varför då inte ta den chansen? Ni är långt framme, säger ni, med planeringen. Men med den planering som den borgerliga regeringen har på detta område missar ni chansen att på ett naturligt sätt slussa över de arbetare som nu hotas av friställningar i Juktan till det här projektet, som ligger inom samma del av ett i sysselsättningshänseende drabbat område.
Herr talman! Herr Andersson i Lycksele återkommer till att det här är fråga om en försummelse av den borgerliga regeringen, att den borgerliga regeringen inte förmått få fram ett beslut i denna fråga. Jag vill då erinra om att detta inte beror på någon eventuell saktfärdighet från regeringens sida, utan det är riksdagen som -— vilket jag tidigare påpekat — har bestämt när det här beslutet skall fattas. På den punkten är det entydigt. Om regeringen hade handlat på annat sätt, skulle det ha inneburit att den hade gått ifrån riksdagens tidigare ståndpunktstagande. Sedan vill jag säga att de sysselsättningstillfällen det här är fråga om inte kommer att gå till spillo, ifall det här projektet nu kommer i gång. Det är ju bara fråga om en förskjutning i tiden för att möjliggöra en samlad bedömning. Dessutom är det inte fråga om hela denna arbetsstyrka.
Herr talman! Poängen i denna diskussion är att man bör få en kontinuitet i arbetena för att denna arbetarkår skall kunna ha en fast och jämn sysselsättning. Man kan då inte säga att man skall vänta med ställningstagandena till alla nya projekt till dess att pågående projekt har avslutats. Det innebär att man skapar arbetslöshet under något år, innan man drar i gång med de återstående projekten. Det är ju detta som är så olyckligt.

Herr talman! Herr Johansson i Hållsta har frågat mig om jag avser att överväga införande av rökförbud på arbetsplatser där asbestarbeten förekommer. Rökning i kombination med vissa luftföroreningar kan innebära särskilda hälsorisker för rökaren. Asbest är ett sådant ämne. Det finns forskningsresultat som tyder på att rökning i förening med att man utsätts för asbest kraftigt ökar hälsoriskerna. Den rätta vägen att undanröja hälsoriskerna till följd av asbest är enligt min mening att arbetarskyddsmyndigheterna fortsätter sin pågående kartläggning av alla arbetsplatser där asbest förekommer och ser till att de stränga säkerhetsföreskrifter som finns iakttas. Den viktigaste förebyggande åtgärden är givetvis att så långt det över huvud taget är möjligt ersätta asbesten med icke hälsofarligt material. Här pågår ett intensivt utvecklingsarbete som börjat ge goda resultat. Jag vill gärna understryka vikten av att det skapas så många tobaksrökfria miljöer som möjligt. Samhället måste också informera människorna om tobakens skadeverkningar och särskilt om de speciella risker som finns med hänsyn till arbetsförhållandena. Lagstiftningen om arbetsmiljön bör däremot inte syfta till att man skall kunna förbjuda en anställd att röka i sådana fall. Det bör emellertid klart framgå av arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter att de anställda skall informeras om att rökning i förening med att man utsätts för asbesthaltigt damm — och självfallet också andra skadliga luftföroreningar — ökar hälsoriskerna. Sådan information ges redan. Jag vill också framhålla att det hör till företagshälsovårdens uppgifter att upplysa de anställda härom.

Herr talman! Jag vill först tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Själv är jag i princip emot förbud i olika avseenden men vill deklarera att jag inte är någon försvarare av asbestprodukterna. Jag önskar verka för en god arbetsmiljö. I det industrialiserade välfärdssamhället är det tyvärr så, att vi får en mängd negativa effekter på miljösidan. Många av industriföroreningarna är ju av den arten att de skilda från varandra inte lär vara så farliga, men då två eller flera sådana ämnen kommer i kontakt med oss människor blir de det. Asbest och tobaksrökning lär ju vara en sådan kombination. Tobaksrökningen börjar ju alltmer ifrågasättas, och om det visar sig att den får sådana konsekvenser att det kan leda till indragning av tillverkningen av vissa produkter med onödiga sysselsättningssvårigheter som följd, anser jag att åtgärder bör vidtas för att hindra rökning i samband med sådant arbete. Det är ju ändå så, att icke-rökarna, som i ett sådant här fall är en helt oskyldig grupp, drabbas, därför att den rökande arbetskamraten inte tar den rätta hänsynen. Det är en betydligt billigare och mera snabbverkande åtgärd att förbjuda rökning i samband med asbestarbetena än att förbjuda asbesten. Ett skyddsombud lär kunna ingripa vid praktiskt taget varje risk som en anställd kan utsättas för i arbetet, men när det gäller skyddsombudets möjligheter att ingripa mot luftföroreningar på arbetsplatsen har det i föreskrifterna gjorts undantag för luft som är förorenad av tobaksrök. Endast om rökningen innebär fara för brand kan ett ingripande göras. Om de angivna takvärdena, t.ex. beträffande koloxid, överskrids i en arbetslokal och detta beror på tobaksrökning, saknar skyddsombudet f. n. lagliga möjligheter att göra något. Jag kan inte komma ifrån att någonting måste göras åt den här situationen, särskilt då med tanke på icke-rökarna.

Herr talman! Jag har naturligtvis samma grundläggande värdering som herr Johansson i Hållsta, nämligen att man på alla sätt måste försöka komma till rätta med farorna med asbesten. Men herr Johansson började med att som ett slags illustration till frågan asbest och rökning säga, att det finns ämnen som skilda åt inte är så farliga men som tillsammans blir mycket farliga. Jag kan försäkra herr Johansson att asbest i sig själv är ett farligt ämne vare sig man röker eller inte i dess närhet. Det är också skälet till att man nu har mycket stränga bestämmelser när det gäller asbest. Man måste fortfarande använda asbest för vissa produkter, såsom bromsband, kopplingslameller och vissa ugnar vid järnverk för att undvika risker med smält järn. Men där gäller särskilt stränga säkerhetsbestämmelser. På andra områden går man nu steg för steg över till ersättningsmaterial, t.ex. mineralull och glasull för isolering och annat sådant. Det gör vi för att skydda både dem som röker och dem som inte röker. Herr Johansson undrar i sin fråga om man inte i stället för att förbjuda asbest skulle kunna förbjuda rökning. Men därmed har man inte alls gjort något för att förbättra förhållandena för dem som inte röker. Jag tycker att det viktiga är att vi går vidare med arbetet att så snabbt som möjligt få bort asbesten, att där den finns kvar ha så stränga säkerhetsbestämmelser som möjligt och att hjälpa både rökare och icke rökare. Sedan är jag anhängare av att skapa så många rökfria miljöer som möjligt. Jag är ganska övertygad om att dessa frågor kommer att tas upp förhandlingsvägen mycket mer i framtiden än vad som hittills har skett, t.ex. genom medbestämmandelagen.
Herr talman! Jag vidhåller fortfarande att jag inte är någon vän av förbud. Men enligt vad jag har underrättat mig om i en del skrifter lär det vara så att asbest blir särskilt farlig just i samband med rök. Eftersom vi f. n. inte har något likvärdigt ersättningsmaterial för asbesten, ansluter jag mig helt till arbetsmarknadsministerns synpunkt att man på sikt bör eftersträva nya material. Men jag tycker att vi kunde införa ett rökförbud fram till dess att vi fått fram fullt likvärdiga ersättningsmaterial. Det skulle skona både rökare och icke rökare.

Herr talman! Herr Forslund har frågat mig om jag har uppmärksammat de överföringar av lagerstödspengar som görs från svenska dotterbolag till företag utomlands och vilka åtgärder jag tänker vidta för att stoppa det. Statsbidrag till kostnader för lagerhållning kan utgå till företag som här i landet driver industriell eller industriliknande verksamhet. Bidraget utgår för heloch halvfabrikat som har tillverkats i Sverige. Ett huvudvillkor är att lagerhållningen i varje enskilt fall är av väsentligt intresse från sysselsättningssynpunkt. För att kunna få lagerstöd skall företagen hålla sin sysselsättning uppe trots att försäljningen av produkterna minskar. En del industriföretag i Sverige har utländska ägare. Vissa av de företagen har stor betydelse för sysselsättningen i resp. orter. Jag anser det uteslutet att införa sådana regler att bara svenskägda företag kan få lagerstöd. Då skulle sysselsättningen äventyras på många orter.

Herr talman! Jag får först tacka statsrådet för svaret på min fråga. Min avsikt är givetvis icke att angripa lagerstödet i sig utan kanske främst konstruktionen. I den region jag representerar är lagerstödet ett utomordentligt värdefullt instrument för att tillförsäkra de anställda syssel sättning när lågkonjunkturerna drabbar oss. Det förhållandet kan också bli ännu mer markerat när det gäller konjunkturkänsliga industrier som pappersoch massaindustrin. Vad som föranlett min fråga till statsrådet är en ansökan om lagerstöd från Obbola Linerboard, som ägs till hälften av Svenska Cellulosa AB och till hälften av ett nordamerikanskt företag. Såvitt jag kan förstå har det här varit en besvärlig ansökan för regeringen att bedöma. Företaget är också nystartat. De båda företag som står bakom Obbola Linerboard har enligt uppgift ett avtal om att ta hand om halva produktionen var och sedan sälja den vidare. Uppenbart är att den del av försäljningen av craftliner som det svenska företaget ansvarar för har utfallit bättre, medan det multinationella företaget lyckats betydligt sämre. Det innebär då att det nordamerikanska företaget erhåller ett betydligt högre lagerstöd än det svenska. Man kan givetvis ha anledning att fråga sig: Har det multinationella företaget en lika god försäljningsorganisation som det svenska? Eller betraktar man lagerstödet som frikostigt och gör därför icke ansträngningar för försäljning, i avvaktan på högre priser? Den effekten kan lagerstödet få, även om detta givetvis icke är meningen med dess konstruktion. Lagerstödet bör väl vara så konstruerat att det tillfaller bolaget och inte delägarna som i detta fall — med risk för överföring av lagerstödspengar. I min fråga har jag inte ställt konkret krav på att lagerstödet skall bort, men jag tycker att det skall tillfalla bolaget och inte delägarna. Enligt vad jag kan utläsa av svaret finns det inte någon större förhoppning om en översyn av konstruktionen av lagerstöd till företag som ägs av multinationella och svenska bolag gemensamt och som bedriver sin verksamhet i Sverige. Därför kan jag självfallet inte anse att svaret är tillfredsställande, varför jag på annat sätt får komma tillbaka till denna fråga.
Herr talman! Bidragsreglerna för lagerhållningen föreslogs av den föregående regeringen och beslutades av riksdagen under stor enighet. Reglerna innebar att lagerstöd skulle utgå när det var av väsentligt intresse från sysselsättningssynpunkt. Något villkor om företagens ägandeförhållanden förordades inte av riksdagen. Något sådant villkor infördes inte heller. Det ankommer alltså på regeringen att tillämpa bestämmelserna med ledning av riksdagens beslut. Nu tar herr Forslund upp ett enskilt ärende. Jag antar att han gör det för att illustrera en tes. Det gäller Obbola Linerboard i Västerbottens län. Obbola Linerboard sysselsätter över 500 personer i ett län med inte små problem på arbetsmarknaden. Företaget ägs till hälften av ett utländskt bolag och till hälften av Svenska Cellulosa AB. Det företaget skulle alltså enligt herr Forslunds synsätt, åtminstone delvis, inte kunna beviljas stöd för att genom ökad lagerhållning — med alla de kostnader den för med sig — trygga sysselsättningen för sina an ställda under lågkonjunkturen. Men jag måste säga att oavsett om man är anställd i ett företag som är svenskägt eller i ett företag som ägs delvis av svenska intressenter och delvis av utländska intressenter — eller om man är anställd här i Sverige i ett företag som är utlandsägt — skall man kunna räkna med att vi försöker skydda sysselsättningen för dem. Vi skall inte ha mindre trygghet i sysselsättningen för dem som jobbar i företag som ägs av utländska intressenter. Det är därför som lagerhållningsstödet har fått den utformning som det har. Det var därför den föregående regeringen föreslog det här stödet. Det är därför som vi på denna punkt fortsätter den politiken — även om herr Forslund nu har en annan mening.
Herr talman! Det är möjligt att om man fullföljde en sådan princip skulle konsekvenserna för sysselsättningen på vissa orter bli allvarliga.
Herr talman! Jag tyckte att jag gjorde klart att jag inte är motståndare till lagerstödet utan tvärtom. Lagerstödet fyller sin funktion väl. Jag känner också till förhållandena när det gäller Obbola Linerboard. Vad jag har pekat på är att lagerstödet bör helt tillföras bolaget Obbola Linerboard och inte delägarna, som i det här fallet är Svenska Cellulosa AB och det nordamerikanska S:t Regis Paper Board.

Vidare har vi Firestone, ägt av USA och med 1 300 anställda i Viskafors, Borås och Tvååker, som har fått ett sådant bidrag med 1 milj.kr. Jag vet inte alls vad herr Forslund egentligen är ute efter, men jag har en känsla av att hans princip skulle kunna äventyra sysselsättningen på flera av de här orterna.
Herr talman! I så fall — om statsrådet har den uppfattningen — vill jag hänvisa till protokollet som jag har läst upp från talarstolen.

Herr talman! Fru Nilsson i Sunne har frågat mig om arbetet på en proposition om huvudmannaskap för skyddad verksamhet är så långt framskridet att man kan förvänta en proposition i maj som tidigare har aviserats. Jag ber att få hänvisa till det svar på en fråga i samma ämne som jag den 17 mars gav herr Nilsson i Järfälla. Jag konstaterade där att arbetet med en proposition i ämnet har påbörjats och att regeringen planerar att förelägga riksdagen förslag i frågan under maj månad i år.

Herr talman! Först får jag tacka arbetsmarknadsminister Per Ahlmark för det korta och koncisa svaret på min fråga, samtidigt som jag ber om tillgift för att jag återkommer angående huvudmannaskapet för skyddad verksamhet trots att jag fick svar på samma fråga så sent som den 16 december förra året. I det svaret motiverade arbetsmarknadsministern dröjsmålet med en proposition i frågan med att han ville invänta utredningen om den yrkesinriktade rehabiliteringens organisation, som då skulle samordnas med den skyddade verksamheten. Denna utredning var vid den tidpunkten under remissbehandling, men så snart som möjligt skulle en proposition komma. Den 17 mars i år fick, som arbetsmarknadsministern antydde här, sedan Gunnar Nilsson i Järfälla på samma fråga svaret, att en proposition i ärendet skulle komma under maj månad i år. Att jag trots dessa besked ändå dristat mig att återkomma i den här frågan beror på att arbetsmarknadsministern i den stora riksdagsdebatten om arbetsmarknadspolitiken en vecka senare — alltså den 24 mars — inte med ett enda ord nämnde problemet skyddad verksamhet. Arbetsmarknadsutskottets talesman Bengt Fagerlund ställde frågan om den proposition var att vänta som utlovats vid ett flertal tillfällen, dock utan att få något svar från herr Ahlmark. Detta medförde att jag och många med mig blev oroliga för vad denna tystnad kunde betyda. Har det månne hänt något i kanslihuset och inom regeringen som gjort att arbetsmarknadsministern inte får möjlighet att fullfölja sin avsikt att framlägga propositionen ens i maj månad om den skyddade verksamheten som beräknat var? Nu skall det alltså komma en proposition — vi vågar väl tro på det i den här omgången — men även om nu arbetsmarknadsministern försäkrar att en proposition kommer i maj, innebär detta inte att riksdagen kan ta ställning till förslaget förrän till hösten. Detta innebär i sin tur en försening av hela frågan med ett år. Och vilka är det då som blir lidande? Jo, det är de sämst ställda i samhället, de som är utslagna från den vanliga arbetsmarknaden. Har inte den borgerliga regeringen någon känsla för dessa människor när ni fördröjt reformen på detta sätt? Dessutom är det så att när det föreligger ett förslag till omorganisation sker ju ingen utbyggnad och icke heller några nyinvesteringar i lokaler och maskiner. Detta i sin tur medför ökade underskott i verksamheten, vilket drabbar de nuvarande huvudmännen, som alltså får tillskjuta ökade medel. Det är i mitt hemlän de kommuner som har den sämsta ekonomin och den högsta kommunalskatten, men det passar in i mönstret. Regimskiftet i kanslihuset får även i detta fall bäras av de sämst ställda i samhället. Jag skulle vilja ställa en följdfråga: När det trots allt kommer en proposition, vad kommer den då att innehålla? Kommer den att innehålla de förslag som finns i den s.k. OSA-utredningen?

Herr talman! Jag kan naturligtvis inte redovisa innehållet i en proposition som inte är lagd än, utan jag vill hänvisa till det meningsutbyte som Gunnar Nilsson i Järfälla och jag hade här i kammaren den 17 mars, alltså för någon månad sedan. Jag sade då: ”Jag delar Gunnar Nilssons värdering att den skyddade sysselsättningen i första hand är ett viktigt arbetsmarknadspolitiskt instrument. Den är en del av samhällets omsorg för att värna alla människors rätt till arbete. Den är inte och får inte betraktas som en sämre sorts arbete. Verksamheten bör utformas och bedrivas så att skyddat arbete ger de arbetshandikappade möjligheter att ta steget över till det som ibland kallas ”den ordinarie produktionen”. Därför är det viktigt att skyddad verksamhet drivs på sådant sätt och i sådana former att den så långt som möjligt kan likna det övriga arbetslivet.” Detta sade jag alltså i kammaren för en månad sedan, och Gunnar Nilsson svarade: ”Jag är tacksam för de flesta förtydligandena och understrykandena som arbetsmarknadsministern gjort.” Mitt svar till fru Nilsson blir i dag detsamma som tidigare till herr Nilsson.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern. I svaret säger arbetsmarknadsministern att man pianerar att lägga fram propositionen under maj månad. Jag får väl tolka det som ett definitivt löfte om att propositionen kommer då. Kanske kan jag få ett mera exakt besked om datum? Jag hade trots allt hoppats — eftersom propositionen, om den nu skall komma i maj månad, väl måste vara i det närmaste klar och föreligga i korrektur — att man skulle ha kunnat få något litet besked om vad den kommer att innehålla, men det är tydligen en väl förborgad hemlighet. Ett och annat har sipprat ut i olika versioner i tidningarna, och det är det som gör att man ute i kommunerna är orolig: Kommer det en proposition? Vad kommer den att innehålla? Kommer den i stort sett att följa de intentioner som har dragits upp av OSA-utredningen och som remissinstanserna, inkl. löntagarorganisationerna, har ställt sig bakom? Det är de frågorna man ställer sig ute i kommunerna.

Herr talman! Herr Westerberg har frågat om jag är beredd att redogöra för erfarenheterna av försöken med ADB i arbetsförmedlingen. Han har också frågat hur jag kommer att öka resurserna för den direkta personliga arbetsförmedlingen. Försöken med ADB i förmedlingsarbetet har redovisats för riksdagen senast i årets budgetproposition. Det har hittills huvudsakligen gällt framställning av platslistor. På regeringens förslag beslöt riksdagen nyligen att sådana platslistor vid slutet av nästa budgetår skall framställas i hela landet. Jag vill än en gång slå fast att dessa platslistor ger en effektivare arbetsförmedling som kan ge bättre service än tidigare. Det är inte meningen att platslistorna skall ersätta den personliga servicen till de arbetssökande. Tvärtom fortsätter vi att bygga ut förmedlingen med mera personal just för det individuellt inriktade arbetet. Försök med sökning och sammankoppling av arbetssökande och lediga platser i ADB-register har pågått i ett halvår. Erfarenheterna är ännu små, men som jag framhöll i budgetpropositionen skall AMS fortlöpande rapportera hur försöken utfaller. AMS har tillsatt särskilda partssammansatta grupper för uppföljning och utvärdering av försöken. Hösten 1978 skall AMS ge en samlad redovisning av erfarenheterna, som sedan också kommer att anmälas för riksdagen.

Herr talman! Jag ber att i herr Westerbergs ställe få tacka herr arbetsmarknadsministern för svaret. Herr Westerberg har i sin fråga framhållit att utnyttjandet av datatekniken kan ha inneburit att den personliga kontakten mellan arbetsförmedlare och arbetssökande äventyrats. Hans avsikt var därför att belysa detta med principiella synpunkter på erfarenheter från det egna länet. För egen del anser jag att grundprincipen för den fortsatta utbyggnaden av arbetsmarknadsverket skall vara att arbetsförmedlingen steg för steg skall ges möjlighet att öka aktiviteten i de direkta förmedlingsinsatserna. Det är värdefullt att arbetsmarknadsministern nu påminner om att de 240 nya tjänsterna för nästa budgetår i huvudsak skall komma den egentliga platsförmedlingen till godo, varvid särskild vikt, som statsrådet också anförde i budgetpropositionen, bör läggas vid förmedlingsinsatser för ungdom och nytillträdande kvinnor. Det är ett mycket värdefullt uttalande. De successivt tillförda resurserna kan sålunda inriktas på att göra själva förmedlingsverksamheten effektivare, vilket i sin tur skall resultera i att utrymmet för personliga kontakter med de arbetssökande ökar. Jag får därför uttrycka den förhoppningen att utnyttjandet av datatekniken kommer att bidra till detta. Därigenom kan arbetsförmedlingarna utvecklas till sådana serviceorgan som det framstår som naturligt för alla arbetssökande och arbetsgivare att spontant vända sig till. Detta kommer säkert att ge arbetsförmedlingen en ännu mer betydelsefull roll på arbetsmarknaden. : Jag finner, herr talman, att arbetsmarknadsministern i sitt svar har gett en klar markering till förmån för en sådan utveckling, varför jag än en gång vill tacka för svaret.
Herr talman! Herr Svensson i Skara gjorde ett oerhört väsentligt påpekande, nämligen att ADB-utnyttjande i arbetsförmedlingen inte alls står i strid med den personliga servicen, utan att man kan bygga ut båda sakerna parallellt. Jag tyckte det var värdefullt att det sades. Nu har ju försök med framställning av platslistor med hjälp av ADB pågått sedan budgetåret 1973/74, och riksdagen har beslutat att sådana listor skall göras i hela landet vid utgången av nästa budgetår. Dessa listor framställs dagligen. Listornas innehåll finns lagrat i ett datasystem, som varje dag matas med de uppgifter om lediga platser som kommer in under dagen. När en plats blir tillsatt rapporteras det, så att uppgiften om platsen tas bort från listan. Listorna trycks och distribueras under natten, så att det varje morgon finns dagsaktuella listor på alla förmedlingskontor. Platslistorna framställs i de flesta fall för varje län. I de större länen görs flera listor, som täcker var sin del av arbetsmarknaden i länet. Men det är ju inte alls meningen att detta skall ersätta den personliga servicen, som herr Svensson i Skara så riktigt påpekade. Tvärtom har vi byggt ut den personliga servicen genom många nya tjänster under 1970-talet och också under nästa budgetår. Om en arbetssökande behöver hjälp med att kontakta en arbetsgivare för att söka ett ledigt arbete, skall ju arbetsförmedlaren göra det. Arbetsförmedlare skall också, när det behövs, söka få fram platser, dvs. själv ringa till arbetsgivare och fråga om det finns ett ledigt jobb åt en viss person eller åt en grupp av personer. Nu skall vi alltså fortsätta, för att göra arbetsförmedlingarna ännu mer effektiva, att utnyttja datatekniken i människornas tjänst — men samtidigt bygga ut den personliga servicen. Här bör icke finnas någon motsättning.
Herr talman! Jag konstaterar att vi är överens om denna markering till förmån för en annan inriktning, som innebär att man i högre grad än hittills uppmärksammar individens behov av personlig service. Jag tycker det är ett mycket värdefullt uttalande, och jag ber ännu en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Fru Lantz har frågat bostadsministern vilka åtgärder hon ämnar vidta för att motverka en växande bostadsbrist. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara frågan. Enligt den ansvarsfördelning som gäller för stat och kommun har kommunerna ansvaret för bl.a. bostadsbyggandets omfattning och fördelning på husoch lägenhetstyper. Statsmakternas uppgift är att inom ramen för totalt tillgängliga resurser avdela resurser som svarar mot det erforderliga bostadsbyggandet. Resursutrymmet för det statsbelånade bostadsbyggandet överstiger f. n. de faktiska igångsättningsplanerna i kommunerna. Mot bakgrund av att antalet outhyrda lägenheter fortfarande är betydande i många kommuner är det förståeligt att kommuner och byggherrar är försiktiga i sin planering av igångsättningen. Bostadsbyggandet kan emellertid enligt min mening komma att behöva ökas i förhållande till nuvarande igångsättning. Det finns självfallet anledning att med uppmärksamhet följa utvecklingen av bostadsefterfrågan och möjligheterna att tillgodose denna efterfrågan. Det sker också både i bostadsdepartementet och hos bostadsmyndigheterna.

Herr talman! Först skall jag be att få tacka för svaret. Jag har frågat bostadsministern vad hon tänker göra för att hejda en bostadsbrist som redan finns på vissa håll och som på andra håll kommer att uppstå. Det verkar av svaret som om fru Friggebo vore ovetande om det här förhållandet. Inte heller kan man spåra någon ansats att vilja hejda en kommande bostadsbrist. I Stockholm köar 120 000 människor för bostad, och det finns ungefär 2 500 lägenheter att förmedla. 1 200 personer besöker varje dag bostadsförmedlingen i Stockholm. Inte sedan början av 1960-talet har man i Stockholm haft så få lägenheter. I Göteborg avskaffade man bostadskön för två år sedan, men då köade 90 000 människor för bostad. I Göteborg räknar man med en uttalad bostadsbrist inom två år. I Malmö köar 22 000 människor. Men det är inte bara i storstäderna som situationen på bostadsmarknaden är svår. I minst ett 30-tal medelstora kommuner är bostadsköerna redan långa. Under de senaste fem åren har bostadsbyggandet minskat med 60 000 lägenheter. Minskningen har gått ut över lägenheterna i flerfamiljshusen. Villabyggandet har ökat och är nu uppe i över 70 26 av nyproduktionen. Förra året byggdes bara 55 000 nya bostäder och av dessa var 40 000 villor. Det finns, herr talman, ett klart samband mellan bostadsbristen och det ökade småhusbyggandet. Bristen på lägenheter i flerfamiljshus har blivit större i och med att antalet småhuslägenheter fått öka. De som drabbas av bostadsbristen är människor som också i andra avseenden har en svår ekonomisk och social situation. Det är med andra ord de människor som har det sämst ställt som drabbas hårdast av bostadsbristen. Dessa människor har givetvis inte heller råd att köpa en villa, när bostäder i flerfamiljshus saknas. För de människor som har pengar fattas varken bostäder i småhus eller i flerfamiljshus. Spekulationen och den svarta handeln med lägenheter är stor. Kan man bara betala 70 000 kr. för en tvåa under bordet så finns det ett mycket stort urval av fina och centralt belägna lägenheter att välja mellan. Och regeringens satsning att stimulera hyresgästerna till att ta över sina lägenheter via privata bostadsrättsföreningar kommer också att blåsa under spekulationen i boendet.
Herr talman! Fru Lantz beskriver hur utvecklingen har varit: en viss ökad småhusproduktion och en kraftigt minskad produktion av flerfamiljshus. Det är ju resultatet av en anpassning av bostadsbyggandet till efterfrågan, och det är viktigt att vi har den anpassningen så att vi inte producerar någonting som sedan inte kommer att användas. Det är kommunerna som har ansvaret för att följa upp vilken efterfrågeutveckling som finns i kommunerna. Jag tycker att det är rimligt att kommunerna har kvar det ansvaret, därför att de har bättre möjligheter att bedöma dessa saker än vad man skulle ha om man övergick till en statlig reglering.
Herr talman! Jag har ändå inte fått något svar från fru Friggebo. Jag tycker att statsrådet skjuter över ansvaret för bostadsbyggandet på kommunerna på ett sätt som är förvånande. Det är givetvis riktigt att kommunerna har ansvaret för fördelningen på hus och lägenhetstyper, men statsmakternas uppgift måste ju vara att se till att inte sådana förhållanden uppstår att vi får en ny bostadsbrist. Därför är det viktigt att jag får ett riktigt svar. I det svar som jag fått säger statsrådet att vissa kommuner är rädda för att bygga mer bostäder därför att de har en hög kvot av outhyrda lägenheter. Men den kvoten har minskat och är nere på ungefär 3,5 96 — alltså en mycket låg kvot. Men skall man inte ta hänsyn till den verklighet som råder och vidta sådana åtgärder att man får fler lägenheter i flerfamiljshus? Här har vi den gamla debatten om småhus eller inte, om samhället har råd att satsa så mycket på småhus. Nu ser vi en konsekvens till av småhussatsningen, nämligen en ökad brist på lägenheter i flerfamiljshus. När det gäller det förhållandet att många kommuner varit rädda för att satsa på att bygga mer lägenheter har vi från vpk:s sida sagt att vi måste satsa på bättre bostadsmiljöer. Vi har också föreslagit att man skall öka stödet till förbättring av bostadsmiljöer.
Herr talman! Låt oss tänka tillbaka på den debatt vi hade under hela 1960-talet när vi hade en omfattande bostadsbrist. Då handlade resonemanget om hur stora resurser man skulle ställa till kommunernas förfogande för att de skulle klara av att bygga bort bostadsbristen. I dag lägger statens ramar i vad gäller resursutrymmet inga hinder i vägen för ett ökat bostadsbyggande ute i kommunerna. Dessutom ställs finansiering till förfogande — en finansiering som successivt följer med när det gäller kostnadsutvecklingen. Låt mig sedan gå in litet på fru Lantz beskrivning av läget — om vilket också har förts en debatt utanför den här kammaren. När man talar om en bostadskö i Stockholm på 120 000 människor vill jag definiera den efterfrågan inte som en bostadsbrist utan som en efterfrågan på bostäder i attraktiva områden. Den kan man avskaffa exempelvis genom att tillåta en total frihet när det gäller marknadsprissättning på hyror, men det är en utveckling som ingen önskar.
Herr talman! Det måste väl ligga inom statsmakternas ansvarsområde att ta initiativ för att bryta den utveckling vi har på bostadsmarknaden — den utveckling som visar att 70 26 av nyproduktionen utgörs av småhus och som kommer att förvärra bostadsbristen när det gäller lägenheter i flerfamiljshus. Det måste väl ligga inom fru Friggebos ansvarsområde att stimulera och vidta åtgärder, så att man hejdar den här utvecklingen. Den ambitionen måste man ha både från departementets och riksdagens sida.

Herr talman! Enligt regeringens budgetförslag kommer vårt lands polisväsende nästa budgetår att kosta drygt 2,6 miljarder kronor. Det innebär en ökning med drygt 10 26 om man jämför med kostnaderna för polisväsendet under innevarande budgetår. Särskilt kraftig är ökningen av antalet tjänster — totalt 525, varav 375 är nya polismanstjänster. Ett 40-tal av dessa nya polistjänster föreslås avdelade för kvarterspolisorganisationen. Årets betänkande från justitieutskottet med anledning av regeringens förslag när det gäller polisväsendet är enhälligt. I motsvarande betänkande i fjol fanns tio reservationer och ett särskilt yttrande. Vad är det då som har hänt på ett år och som kan ha orsakat denna förändring i utskottet? Jag anser att det finns tre skäl till denna förändring. För det första har tydligen den borgerliga regeringen nu prioriterat nya polistjänster så ordentligt, att t.o.m. moderata samlingspartiet varit till freds och inte funnit anledning att motionera eller reservera sig i den här frågan. Från det hållet har man under de senaste åren haft ständigt återkommande reservationer med krav på fler poliser. För det andra har vi socialdemokrater med två tillkännagivanden till regeringen lyckats få utskottet med på vad vi har bedömt som angelägna ageranden. För det tredje saknas numera vänsterpartiet kommunisterna i utskottet, och därmed också deras tidigare årligen återkommande reservationer med krav på bl.a. nedskärningar av antalet polistjänster. Från socialdemokratiskt håll har vi i år i en motion tagit upp ett mycket angeläget problem inom polisväsendet, nämligen den oroande vakanssituationen. I motionen 456 har vi begärt att frågan om polisens arbetsmiljöproblem och andra frågor som kan vara anledning till vakanssituationen inom polisen skyndsamt skall ses över. Vid årsskiftet 1976/77 hade vi 1 732 polistjänster vakanta, varav 522 i Stockholm, 184 i Göteborg och 150 i Malmö. Detta innebär att antalet vakanser ökat med drygt 700 under en fyraårsperiod. Den kraftiga ökning av antalet polistjänster som föreslås i årets budgetproposition löser tyvärr inte denna svåra vakanssituation. Polismästaren i Stockholms polisdis trikt Hans Holmér har framfört åsikten att regeringens kraftiga ökning av antalet polistjänster faktiskt kan verka i motsatt riktning, dvs. locka ytterligare grupper av poliser i distrikt med svåra vakanssituationer att flytta till nyinrättade tjänster i distrikt där man av olika anledningar lyckats få en sådan arbetsmiljö att man fått alla tjänster besatta. Inte heller kan den föreslagna ökningen av aspiranter vid polisskolan innebära någon lösning på vakanssituationen — åtminstone inte på kort sikt. Om man skall vidta åtgärder som bringar ned antalet vakanser anser vi att man måste angripa arbetsmiljöproblemen och se över polisens arbetstrivsel. Man bör undersöka hur man kan göra polisjobben mera lockande. I en tidning som polisföreningen Kamraterna i Stockholm utger har man i nr 2 i år i en ledare tagit upp de problem som vi har aktualiserat i vår motion, och man har föreslagit en rad åtgärder. Många av de krav som där förs fram borde gå att åtgärda snabbt och med enkla medel. För andra behövs mera långsiktiga insatser. En del åtgärder går att klara inom polisen, andra kan kräva medverkan av t.ex. kommuner. Vi motionärer är väl medvetna om att det inte finns någon mirakelkur att tillgå när det gäller att avhjälpa vakanssituationen i många polisdistrikt. Det kommer att krävas kraftfulla insatser på skilda områden som kan komplettera varandra. Det är de insatserna som vi har begärt i vår motion, och bakom våra krav har ett enhälligt utskott slutit upp. Därmed har vi nått det som ytterst få motionärer här i riksdagen kan glädjas åt — en fullständig framgång med ett framfört krav. Vi hoppas nu att regeringen snabbt skall ta itu med översynen. Vid utskottets behandling av vakansproblemen har vi också ägnat särskild uppmärksamhet åt situationen inom kvarterspolisorganisationen, där f. n. var tredje tjänst är vakant. Det är en mycket allvarlig situation, och utskottet, som sedan många år tillbaka har uttalat stora förhoppningar på kvarterspolisverksamheten, har funnit dagens situation kräva ett tillkännagivande till regeringen med krav på åtgärder. I fjolårets betänkande om polisväsendet påpekade utskottet att vi utgick från att spörsmålet om att göra kvarterspolistjänsterna mer attraktiva skulle komma att ägnas uppmärksamhet vid den fortsatta utbyggnaden av denna verksamhet. I årets budgetproposition finns inga tecken på någon aktivitet och dagens situation inom kvarterspolisen, med var tredje tjänst vakant, visar att problemen bara har ökat sedan fjolårets påpekande. Av den anledningen gör utskottet nu enhälligt ett tillkännagivande där vi uttalar hur angeläget vi anser det vara att man — utöver de förbättringar som kan åstadkommas genom avtal — prövar olika system med insatser för att främja en önskvärd ökad rekrytering till kvarterspolisen. Herr talman! Med dessa kommentarer yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Brottsutvecklingen i vårt land steg våldsamt under 1960 talet. Den mer än fördubblades. Brottskommissionen tillsattes 1973 och kom snabbt med ett förslag till lösningar på kort sikt. Bl. a. beslöt riksdagen om inrättandet av 1 200 nya polismanstjänster under en treårsperiod. Samtidigt inrättades det brottsförebyggande rådet med uppgift att på längre sikt försöka finna orsakerna till brottsligheten och lägga fram förslag till åtgärder för att hejda den här utvecklingen. Under 1972 och 1973 sjönk brottsstatistiken något, särskilt antalet anmälda inbrott, annan stöld o.d. tillgrepp. Även våldsbrotten visade en viss stagnation, medan antalet rån fortsatte att stiga. Det här framgår av brottsförebyggande rådets — BRÅ — rapport 1976:3 om brottsutvecklingen. Det är emellertid inte säkert att viss brottslighet sjönk under de här båda åren, eftersom ändrade försäkringsvillkor kan ha medfört att man inte i samma omfattning som tidigare har gjort anmälan till polisen. Brottsförebyggande rådets prognosgrupp frågar sig också, om man egentligen kan lita på uppoch nedgångar under kortare perioder. I stället tyder mycket på att den långsiktiga ökningstrenden håller i sig och att stagnationen i 1970-talets början var endast tillfällig eller rent av obefintlig. I varje fall har efter de här åren i början av 1970-talet ökningen av brottsligheten dokumenterats, trots de satsningar som gjorts, och det är högst allvarligt. Det är också en mycket utbredd oro bland allmänheten över att vi har denna höga brottslighet i ett så välordnat land i övrigt och att trenden är på väg i fel riktning. Jag träffar många människor i den politiska verksamheten. Tar jag själv inte upp de här frågorna, så görs det ofta av någon annan, i föredrag eller debatter. Man är speciellt oroad för den tilltagande ungdomsbrottsligheten, för att inte tala om barnprostitutionen. Här har många av samhällets olika funktioner en viktig uppgift att gemensamt arbeta för en bättre utveckling. Familjen har stor betydelse, liksom föräldraansvaret, vilket emellertid samhället många gånger måste överta när inte föräldrarna klarar av det. Men samhället är vi alla, och därför måste vi alla hjälpas åt på olika sätt att ta ansvar för de unga. Jag såg i tidningen Svensk Polis i veckan att av de i fjol anmälda brottsbalksbrotten — drygt 650 000 — så var inte mindre än 490 000 olika tillgreppsbrott. Ca 145 000 var inbrott, en ökning med 11,9 96 i förhållande till året närmast före. Det förekom 30 000 biltillgrepp, en ökning med 20,7 26. Antalet tillgrepp ur bilar var 90 000, en ökning med 21 926. Det förekom 2 500 rån, en ökning med 15,3 26. Den här statistiken talar sitt tydliga språk, och det är inte alls egendomligt att alla kategorier i samhället är rädda för utvecklingen. De är rädda för att gå ut. De är rädda för att drabbas av våld. De är rädda för att de skall drabbas av inbrott i sina bostäder och förlora för dem värdefulla tillhörigheter, som sedan i huvudsak omsätts i knark och alkohol. Rikspolischefen har lämnat uppgifter om att 40 å 50 96 av alla tillgreppsbrotten begås för att få pengar till narkotika. Vi måste alla hjälpas åt för att ändra på den trenden och försöka återge ärliga och rättskaffens människor tron på medmänniskorna. Så långt det är möjligt måste vi samtidigt försöka hjälpa socialt utslagna att finna sig själva och komma ifrån olika gifter och bli människor på nytt. Möter vi de utslagna utan förståelse och hjälp på rätt sätt, så kan vi få ett helt omänskligt samhälle att leva i. Det gäller också, som rikspolischefen har sagt, att alla samhällsåtgärder måste komma i balans och vidare att det verkligt effektiva stöldskyddet i dag vore att få bort narkotikamissbruket. Satsningarna nu för att avslöja de stora narkotikalangarna, som ligger bakom en stor del av brottsligheten och som är gisslet för knarkarna, är bra. Organiserandet av särskilda narkotikarotlar i länen är också bra. En första åtgärd för att minska den här brottsutvecklingen är att kunna hålla langarna stången. Polisbristen — särskilt i Stockholm — är oroande. De många vakanserna måste i stor utsträckning fyllas av ännu icke färdigutbildade polismän, som på grund av den hårda verkligheten tröttnar på tjänsten i storstaden och söker sig till lugnare distrikt, när utbildningstiden är slut. Efter hand som utbildningskapaciteten höjs bör vakanserna förhoppningsvis också kunna fyllas — även om det tar tid. Men kvar finns ändå den hårda vardagen, som skrämmer många lämpliga ungdomar från att söka sig till polisyrket, även om rekryteringen — glädjande nog — är förvånande god. Arbetsmiljön för polisen måste bli bättre. Det är ett krav som är lätt att föra fram. Det gör också utskottet och ställer sig helt på polismännens sida. Men hur det skall gå till i verkligheten är värre att säga. Utskottet pekar på vissa åtgärder och hänvisar i övrigt till regeringen och pågående utredning. Arbetsmiljön på Sergels Torg är alltid densamma för en polisman. Han kan inte i någon större utsträckning påverka den ensam. Det måste till samverkande åtgärder från flera myndigheter — inte minst från de sociala myndigheterna. Den sociala miljön måste först ändras till det bättre och utslagna människor få den hjälp som är helt nödvändig. Rikspolischefens ord att alla samhällsåtgärder i det här avseendet måste komma i balans kan inte nog ofta upprepas. Utskottet ser mycket allvarligt på polisens besvärliga samhällsarbete och är berett att fortsätta verka för att polisens arbetsförhållanden skall kunna förbättras. Ett 40-tal av de nya polismanstjänsterna kommer att tillföras kvarterspolisorganisationen, som därefter kommer att disponera ca 350 sådana tjänster i landet. Den här verksamheten har av allmänheten mötts med mycket stor tacksamhet. Även om verksamheten som sådan inte har minskat brottsligheten totalt sett, ökar den allmänna ordningen och inte minst känslan av trygghet hos allmänheten. Vakanserna är naturligtvis ett problem, som emellertid bör kunna lösas. Jag har tidigare i debatter påtalat kvarterspolisens arbetsförhållanden och hur viktigt samarbetet med polisledning och alla personalkategorier är. En ömsesidig service ger ett gott arbetsresultat och goda arbetsförhållanden. En attraktiv lönesättning är också en förutsättning för att rekrytera kvarterspoliser och naturligtvis lämpliga sådana. Små arbetsgrupper eller posteringar, som är belägna nära centralorter eller större arbetsgrupper, kan möjligen besättas eller ersättas med kvarterspoliser, som på detta sätt kan utnyttjas effektivare. Frågan om särskilda ansvarsområden för polismän anser jag vara en fråga för polisdistrikten att klara på egen hand. I motionen 174 slutligen är vi några centerpartister, som återigen motionerat om anskaffande av polisbåt till Norrköpings polisdistrikt. Eftersom kustövervakningsutredningen inte är färdig med sitt betänkande och det har gått ganska lång tid sedan den tillsattes, så ville vi återigen aktualisera den här frågan, allra helst som man under tiden ifrågasatt indragning av kustbevakningen i Gryt. Visserligen har just den frågan lösts t. v., men kvar finns fortfarande kravet på polisövervakning i de aktuella områdena med ett stigande antal fritidsbåtar och ett ökat fritidsbyggande. Vårt krav på utbyggnad av sjöpolisverksamheten är därför väl underbyggt och har allvarligt framförts inte enbart av Norrköpings polisstyrelse utan också av LRF och länsstyrelsen i Östergötlands län. Även utskottet har sett allvarligt på den här frågan och säger, att ett avvaktande av kustövervakningsutredningens förslag inte hindrar att man såsom en temporär lösning söker tillgodose tillfälliga lokala behov av förstärkning av sjöpolisverksamheten genom omdisponering av polisbåtar. Men utskottet understryker samtidigt — och det vill också jag göra — att möjligheterna till omdisponering av båtar inte får undanskymma vikten av att frågan om en tillfredsställande reglering av den polisiära övervakningen till sjöss bringas till ett snabbt avgörande. Skulle utredningen dra ut på tiden, måste frågan om särskilda förstärkningar av sjöpolisverksamheten tas upp på nytt. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till justitieutskottets hemställan på alla punkter.

Jag vill, herr talman, yrka bifall till motionen 645. Utskottet slår sig som vanligt för bröstet och uttalar hur pass enigt utskottet har varit under en massa år när denna fråga behandlats i utskott och riksdag. Utskottet åberopar dessutom sitt besök hos rikspolisstyrelsen i februari 1977, när utskottet informerades om säkerhetspolisens organisation och verksamhet. Utskottet har efter detta besök blivit än mer stärkt i tron på säpos förträfflighet. Jag har faktiskt, herr talman, inte något större förtroende för justitieutskottets okritiska accepterande av säpo. Jag har heller inget större förtroende för de parlamentariker som sitter i rikspolisstyrelsen. Jag har inte det, därför att dessa vid alla de flagranta övergrepp som gjorts av säpo inte uttalat sig kritiskt på något sätt. Jag skall inte i den här frågan hålla någon längre plädering utan kan i likhet med utskottet hänvisa till tidigare starka motiveringar för våra yrkanden i dag. Jag hänvisar alltså till protokoll från åren 1971, 1972, 1973, 1974 och 1975/76. Dessa tidigare anförda motiveringar har dessutom förstärkts under den senaste tiden. Dokumenten över säpos ensidiga intresse för registrering av den politiska vänstern i det här landet blir med åren allt fler. Händelserna inom sjukvårdsförvaltningen i Göteborg, där säpo uppenbarligen initierade till skenanställningar i syfte att bevaka radikala arbetare inom förvaltningen, är avskräckande exempel på vilken verksamhet som kan bedrivas under rubriken Särskild polisverksamhet för hindrande och uppdagande av brott mot rikets säkerhet. Förstamajdemonstrationen för arbetarpolitik-socialism i Stockholm förra året ägnades också stort intresse från säpos sida. Det finns ytterligare exempel som jag vill åberopa. Vid Arendalsvarvet i Göteborg har exempel givits på säpos aktivitet. Den gången gällde det att irritation uppstod vid införandet av ett nytt lönesystem som för vissa grupper innebar lönereduceringar. Denna för landets arbetsplatser mycket vanliga händelseutveckling ansågs av säpo vara motiv för arbetsplatsspioneri. Säpos förmåga att finna säkerhetsrisker bland människor eller företag med kontakter i de socialistiska staterna ger mer intryck av att vara resultat av fördomar och försök att blåsa liv i det kalla krigets vindar än en allsidig uppmärksamhet på främmande länders intresse för vårt land. Som ett exempel på avskräckande säpoverksamhet kan Morjärvsaffären få tjäna. En man häktades på grundval av, som det heter, sannolika skäl. De sannolika skälen levererades naturligtvis som vanligt av säpo. De bestod i att den häktade företagit några utlandsresor, bl.a. till Sovjetunionen. Han har vidare gjort utflykter inom militärt skyddsområde, där f. ö. mannen har sin bostad, tillsammans med tiotusentals andra personer. Han har vid något tillfälle viftat med en 10 000-kronorssedel. Enligt säpos bedömningar har den aktuella personen också uppträtt ”mystiskt”, vad nu säpo menar med detta. På vilket sätt skall man enligt säpo uppträda för att inte framstå som mystisk? Ja, det var allt som lades mannen från Morjärv till last. Trots att säpo rotade igenom mannens bostad från golv till tak hittades ingenting av värde för de absurda anklagelser som riktades mot honom. Däremot är säpo ansvarig för att en enskild person och hans familj skandaliserades, att personen utställdes som landsförrädare och hölls fängslad i över 30 dagar utan grund. Detta relaterade fall är åter ett exempel på säpos grova kränkning av enskilda människors rättssäkerhet och bidrager till att undergräva förtroendet för myndigheterna. Och, som jag har sagt tidigare, någon kritik har mig veterligt inte uttalats bland parlamentarikerna i rikspolisstyrelsen mot exempelvis detta grova övertramp från Säpos sida. Förklaringen till detta måste väl vara att representanterna i rikspolisstyrelsen är behäftade med fördomar och konspirationsteorier om vänstern i det här landet och om de socialistiska staterna. Herr talman! Jag vill understryka att vpk inte är motståndare till en säkerhetspolis. Vi behöver tyvärr en sådan. Vi är vad jag kan förstå utsatta för närgånget intresse från många länders sida, och det är därför nödvändigt att sådant kontrolleras och förhindras. Vi i vpk är däremot starkt kritiska till att behöva dras med en politisk säkerhetspolis som ensidigt och systematiskt trakasserar och inriktar sin verksamhet på radikala människor i det här landet. Vpk menar alltså att denna del av säpos verksamhet, registrering och rapportering av politisk verksamhet, skall upphöra. Det måste utarbetas ordentliga lagar som reglerar säkerhetspolisens verksamhet. Politiska beslut skall självklart fattas av regering och riksdag och inte av säpo. Dessutom måste en verklig parlamentarisk kontroll utövas, där samtliga i riksdagen representerade partier har insyn. Den kontrollen finns som bekant inte i dag. Herr talman! Jag vill nu övergå till en annan fråga i utskottsbetänkandet. Det gäller förslaget om 375 nya polistjänster. Genom ett förbiseende har vpk här inte någon motion. Jag kommer därför att framställa ett yrkande här i kammaren, som jag om en stund kommer att läsa upp. Vpk har alltid hävdat att skärpta straff och fler poliser inte på något sätt löser brottslighetens problem. Det är en grundregel. Utskottet har tidigare varit överens med oss om detta resonemang. I det betänkande som nu behandlas finns detta inte längre med, vad jag kan se. Det kan möjligen bero på att utskottets ledamöter och de partier dessa representerar inte kan leva upp till det vi i så många år talat om, nämligen förebyggande insatser. Vpk har under lång tid efterlyst en genomtänkt analys av orsakerna till brottslighet, en analys som måste bli en grund för brottsbekämpningen. Vid förra årets debatt angående anslag till kriminalvården citerade vi en undersökning genomförd av kriminologen Leif Persson, och jag vill även denna gång citera en del av denna undersökning. Leif Persson säger att en grupp utslagna ligger bakom de flesta inbrotten i Stockholm under 1975. Han redovisar att 1 500, som han säger, tjuvar svarar för 70 96 av alla inbrott som klarades upp i Stockholm detta år. Leif Persson konstaterar vidare att det inom denna kategori finns en mycket hårt belastad grupp av 144 personer som svarar för hälften av alla inbrott som de 1 500 tillsammans begått. Leif Persson fortsätter och säger följande: ”Jag anser att vi har dom tjuvar vi förtjänar, de speglar vårt samhälles ojämlikhet där livet är ett helvete för ett ständigt ökande antal ungdomar.” Leif Perssons slutsats blir att dessa människor måste få en rimlig tillvaro. Vpk har den bestämda uppfattningen att man måste skapa ett samhälle som är mänskligare, där de sociala insatserna ökas, så att människor får en chans att växa upp i känslan av värme och gemenskap i stället för kommersialisering och profitjakt. Vi har i dag ett samhälle som i accelererande takt präglas av hets, stress, jäkt och utslagning. Orsakerna till detta diskuteras inte i någon högre grad av dem som med jämna mellanrum kräver ökning av antalet poliser. Låt mig nämna några exempel: Det finns ett skriande behov av daghemsplatser, men då säger man att det inte finns pengar. Det finns enorma behov inom frivården; då säger man också att det inte finns några pengar. Det finns ett enormt behov av vårdplatser för människor som blivit slavar under narkotika. Vad ger man? Jo, 40 vårdplatser i hela landet. Jag skulle kunna fortsätta att rada upp exempel. Däremot ökar man antalet nya polistjänster med 375. Man motiverar detta med bl.a. ökad brottslighet och polisens arbetssituation. Vi inom vänsterpartiet kommunisterna har full förståelse för polismännens svåra arbetssituation. Vi är också angelägna om att den skall förbättras, och den måste förbättras. Men den kan inte förbättras enbart genom att man ständigt ökar antalet polismän. Vi anser från vårt partis sida att det i första hand måste till en omorganisering av polisens arbete. Alltså: Vilka arbetsuppgifter skall prioriteras? Låt mig nämna några exempel på meningslösa arbetsuppgifter för polisen. Häromdagen demonstrerade sjukvårdpersonal här i Stockholm för bättre arbetsmöjligheter och därmed bättre vårdmöjligheter för patienterna. Dessa fredliga sjukvårdsarbetare var omringade av ett stort antal polismän. När Milton Friedman mottog det famösa nobelpriset i ekonomi anordnades en demonstration mot detta — jag deltog själv i den demonstrationen. Vi var omgivna av poliser, kravallstängsel och en hel del hundar. Jag kan räkna upp otaliga exempel på vilka meningslösa uppgifter man engagerar poliserna i. Sådana här arbetsuppgifter är meningslösa därför att vid varje demonstration som anordnas finns det ordningsvakter och demonstrationsledning. Det är dessa människor som upprätthåller ordningen och inte polisen. Polisens massiva närvaro utgör i stället ett ständigt hot om konfrontation. De argument som Carl Persson och honom närstående framför för att polismobiliseringen vid demonstrationer skulle ha en lugnande inverkan, i den meningen att den avskräcker demonstranterna från våldshandlingar, är oriktiga och samtidigt en fräckhet mot de demonstrerande. Låt mig gå vidare i min argumentation mot ett ökat antal poliser. Om brottsligheten är så katastrofal, måste man fråga sig hur man i all världens dar har tid och krafter att mobilisera 189 poliser till Ålidhem utanför Umeå, poliser som man plockat från praktiskt taget hela Norrland. I Ålidhem handlade det ju inte om någon brottslighet. Vad det rörde sig om var att människor i vanlig demokratisk ordning ville slå vakt om ett visst område, som de ansåg borde sparas som fritidsmiljö för de barn som skall växa upp i det aktuella området. Det var de sista träden det handlade om i detta betonggetto. Politikerna säger ju att folkmeningen skall gälla i en demokrati. Folket i Ålidshem sade vad de önskade. Politikerna — vissa av dem — svarade med att skicka poliserna på dessa människor. Man använde bl.a. LTO-lagen som instrument. En 12-åring, exempelvis, var omhändertagen fyra timmar, utan att hans vårdnadshavare kontaktades. De fyra andra riksdagspartierna är ju anhängare av LTO. Vi vill ju som bekant ha bort den. Men när den nu finns borde ju i rimlighetens namn polismästaren i Umeå och de politiker som trotsade folkets enträgna krav bli föremål för omhändertagande enligt LTO. Herr talman! En skrämmande utveckling är faktiskt i gång. Det är de makthavandes oförmåga att komma till rätta med problemen som tvingade fram de nu nämnda åtgärderna i Ålidshem. I boken Svarta affärer, en kartläggning av den organiserade brottsligheten i Malmö, visas vilka de stora bovarna egentligen är. Det är bl.a. mot dessa som man i första hand måste inrikta polisens arbete. Nu kan det sägas att detta görs. Det är riktigt, men det är ändå bara en liten del av krafterna som ägnas åt just den brottsligheten. I början av detta år visades en utställning i Kulturhuset med rubriken Våld föder våld. Det var en skakande dokumentation över vilket våld, genom filmaffischer, krigsmateriel, krigsfilmer osv., som öses över barn och ungdom i detta land. Jag har faktiskt inte hört någon av dem som ständigt skriker efter poliser säga något eller föreslå några åtgärder mot denna form av kommersialism. Kan det möjligen bero på att det samhällssystem vi lever i ger alla frihet att tjäna pengar med nära nog vilka medel som helst? Om man skulle göra något åt våldsfilmerna och reklamen för dem, finge man ta en dust med de stora biografoch filmkedjorna. Där sitter som bekant mäktiga, penningstarka och allmänt aktade samhällsmedborgare. Är fru Kristensson beredd att medverka till begränsningar av eller förbud mot visning av våldsfilmer och reklamen för dem? Är fru Kristensson och hennes kolleger i utskottet beredda att medverka till förbud mot försäljning av och reklam för krigsleksaker? Är fru Kristensson och övriga utskottsledamöter beredda att ta itu med alla de fastighetsägare som tjänar förmögenheter på att upplåta utrymmen - avsedda för bostadsändamål — till bordellverksamhet, porrklubbsaktiviteter och spelklubbar? Detta är kärnfrågor, och det är arbetsuppgifter både för lagstiftare och för polisen. Tar man itu med dem på allvar, så är också mycket vunnet i kampen mot brottsligheten. Herr talman! Jag har alltså sagt att det i första hand inte gäller att skaffa fler poliser. Problemet är vilka arbetsuppgifter polisen skall ha. Man har gjort en viss fördelning av de föreslagna 375 nya polistjänsterna. 70 skall användas för spaning och utredning av narkotikabrott och tillgreppsbrott, 10 för bekämpning av grövre ekonomisk brottslighet och 45 för kvarterspolisorganisationen.

Däremot avvisar vi de övriga 250 tjänsterna. Vårt yrkande blir således, herr talman, följande:

Herr talman! Jag skall bara kommentera en del av herr Måbrinks inlägg. Jag sade i mitt anförande att vi från socialdemokratiskt håll hade velat försöka lösa vakanssituationen inom polisen också på annat sätt än att bara öka på antalet polistjänster. Om vi kunde klara av huvudparten av de 1700 vakanserna, tror jag att vi inte skulle ha ett sådant akut behov av ytterligare tjänster som vi i dag har. Jag tycker att det på den punkten fanns anledning att komplettera herr Måbrinks uttalande till utskottet. Vidare bara en kort kommentar till herr Måbrinks påpekande om händelserna i Ålidhem — inte Ålidshem — i Umeå, alltså inte utanför Umeå. Jag tycker att kritiken med anledning av händelserna där är felriktad. Om man anser det nödvändigt att anlita polis för att möjliggöra fullföljandet av ett enhetligt fullmäktigebeslut om ett skolbygge, tror jag det är felaktigt att rikta kritiken för den handlingen mot dem som kallas att utföra uppdraget. Själva agerandet i detta avseende kommer att prövas av annan instans. Det finns ingen anledning att kommentera det här. Men bara för att någorlunda rätta till beskrivningen av den hantering av grönområdet som det här är fråga om vill jag informera herr Måbrink om att avverkningen rörde sig om en tredjedel av skogsdungen. Två tredjedelar av skogen står fortfarande orörd intill den nya skolan — den skola som Ålidhemsborna under många år har ansett vara mycket nödvändig att bygga.

Herr talman! Ja, herr Nygren, vi tar bort s:et i ”Ålidshem”, så är den saken tillrättalagd. Vidare menade jag inte att ifrågavarande bostadsområde i bokstavlig mening låg utanför Umeå. Men det är väl heller inte beläget i centrum. Herr Nygren försöker nu att som ursäkt för att socialdemokraterna har gått med på de här nya polistjänsterna skylla på vakanserna. Jag är medveten om att det finns ett stort antal vakanser. Jag sade ju i mitt anförande, herr Nygren, att vi från vårt partis sida är medvetna om polisens arbetssituation. Men det går inte att använda den situationen och vakanserna för att urskulda att man har gått med på de här 375 nya polistjänsterna. Vad jag mycket utförligt redogjorde för i mitt anförande var att orsaken till tillståndet inom polisen ligger i organiseringen av polisarbetet. Det är detta man skall titta på. Vilka arbetsuppgifter är det polisen skall ha i första hand? Man skall lösa den frågan och inte kommendera ut polisen till helt meningslösa arbetsuppgifter, som jag nämnde exempel på, bevakning av demonstrationer osv. Därmed tror jag att man väsentligen kan förbättra polisens arbetssituation.
Herr talman! Jag tror att herr Måbrink gör det en aning för lätt för sig om han säger att vakanssituationen inte skulle inverka på polisens arbetsmöjligheter. Jag är helt övertygad om att om vi hade huvudparten av de 1 700 vakanserna besatta med ordinarie innehavare, skulle polisen i dag ha en helt annan arbetskapacitet och att antalet ytterligare tjänster därmed kunnat reduceras.

Jag tycker att det finns anledning att påpeka att man därmed har flyttat ned påverkansmöjligheten till den nivå där man kanske bäst kan avgöra hur resurserna skall användas.
Herr talman! Jag har aldrig förringat betydelsen av vakanserna hos polisen, herr Nygren, men jag har sagt att lösningen på hela problemet inte är att skapa fram flera nya polistjänster utan att organisera polisens arbete. Det finns även många polismän som finner sina arbetsuppgifter ganska meningslösa, och detta är väl också en orsak till att det har uppstått Herr Nygren fortsätter emellertid att vägra diskutera kärnfrågan. Han är precis som fru Kristensson nu — det är nästan ett eko av fru Kristenssons försvarande av uppfattningen att vi måste ha fler poliser — och han använder arbetssituationen som argument. Är detta också socialdemokraternas nya linje nu?

Herr talman! Jag tycker att det är värt att till en början notera att det betänkande som vi här behandlar är helt enhälligt. Detta har herr Nygren tidigare varit inne på. Det är första gången i justitieutskottets historia som vi har blivit helt eniga när vi har behandlat polisbudgeten. När jag gått tillbaka några år i tiden har i varje fall inte jag kunnat finna någon tidpunkt i förgången tid då vi varit eniga. Jag tycker, herr talman, att det är synnerligen glädjande att vi i utskottet nu har kunnat ena oss om dessa viktiga frågor. Det behöver emellertid inte innebära att vi slår oss till ro och tycker att allting är bra; tvärtom är vi samtidigt inom utskottet oroade över den brottsutveckling som vi har upplevt. Man kan jämföra brottsstatistiken år för år och konstatera att brottsligheten har ökat med så och så många procent sedan året dessförinnan, men vad jag tycker är viktigast att notera är att brottsutvecklingen sedd i ett längre perspektiv visar en tydlig tendens till en ökning som inte är acceptabel. Vi är i utskottet som sagt eniga om att ställa oss bakom justitiedepartementets förslag om 375 nya polismanstjänster. Herr Nygren sade att den nya regeringen tydligen har prioriterat polisen så ordentligt att t.o.m. moderata samlingspartiet kan ansluta sig till förslaget. Ja, det är faktiskt så att justitiedepartementet det här året helt och hållet har biträtt rikspolisstyrelsens förslag, och det har därför inte varit svårt för oss att ansluta oss till det förslaget. Det är glädjande att också socialdemokraterna har funnit det motiverat att sluta upp omkring detta. Något som jag också tycker bör understrykas är förslaget om att man skall öka intagningen till utbildningen till det maximala, nämligen 760 polisaspiranter. Vi konstaterar att intagningen under tidigare år har varit väsentligt lägre. För att få god effekt av satsningarna på polisområdet måste man, såsom departementschefen har föreslagit, försöka få högsta möjliga antal aspiranter in i utbildningen, och det tycker vi är bra. Herr Polstam var tidigare inne på brottsstatistiken. Jag skall inte tynga debatten med alltför mycket siffror, men när herr Polstam nämnde ökningen av antalet rån tycker jag att man även bör nämna några konkreta siffror: rån med skjutvapen har ökat med inte mindre än 57,5 96, bankoch postrån med 70,2 96 och butiksrån med 39,4 96. Jag vill med de här siffrorna bara antyda att man, samtidigt som man konstaterar den betydande ökning som brottsligheten uppvisar, också måste konstatera att den har blivit grövre. Det är därför verkligen angeläget att satsa vad man kan på en effektivisering av åtgärder för att hejda den negativa utvecklingen. Man får som politiker många brev från oroade personer som undrar om det här skall få fortsätta utan att samhället reagerar. Jag tog med mig ett brev från ett par gamla människor, som skriver: Vi äldre får inte gå i fred. Vi blir ofredade av ungdomar, och när vi försöker få dem att förklara varför de plågar oss så säger de: Vi struntar väl i ifall ni är äldre. De jagas, skriver de vidare, på gågator av bilar som tränger dem in i portarna, och de känner sig inte fredade någonstans. De orkar inte längre bo i villor eller egnahem utan måste flytta in i lägenheter, eftersom det är bekvämare. Men då får de ibland finna sig i att som grannar ha s.k. utslagna personer, som slår sönder både sina egna och andras lägenheter och som ideligen hämtas av polisen. Men några andra åtgärder vidtas inte. Grannarna är snart tillbaka i sin miljö, och det blir samma stressituation för de här äldre människorna. De frågar i brevet, om det verkligen skall vara så i samhället att äldre och svaga och unga barnfamiljer skall få lida för att myndigheterna placerar utslagna, vildsinta slagskämpar, alkoholister och f. d. fängelsekunder med upprepade brottsfall bland vanligt hyggligt folk. Inte kan vi påverka de här utslagna, skriver de, men däremot får vi sömnrubbningar och blir ledsna och rädda. Och nog är det bedrövligt att man inte tänker på de människor som utsätts för hot, våld och smuts. De slutar brevet med att säga: En tidningsman sade mig en gång att ingen skulle våga ta oss i försvar. Det passar sig inte. Jag skulle vilja fråga kammarens ledamöter: Är det verkligen så, att vi inte vågar ta de här människorna i försvar? Jag har inte upplevt att läget är sådant. Jag tycker tvärtom att vi skall ta dem i försvar, men samtidigt har vi den målsättningen att vi skall försöka placera personer som har sociala problem ute i samhället för att visa dem tilltro och försöka få dem att anpassa sig till ett vanligt liv. Men vi måste därtill säga oss, att det är tid att ställa krav också på de utslagna. Vi får inte bara acceptera att de bär sig åt hur som helst och plågar sina medmänniskor, som får finna sig i detta. Vi måste börja ställa krav också på dem, och jag tror personligen att det kommer att uppfattas som ganska sunt. Jag vill betona — och här riktar jag mig särskilt till herr Måbrink — att ingen i justitieutskottet menar att man löser frågor om kriminaliteten enbart med fler polistjänster. Det borde herr Måbrink verkligen känna till som ärad tidigare ledamot av justitieutskottet. Men det förhåller sig så att justitieutskottet i det här sammanhanget enbart har att behandla polisbudgeten. Vi skall i senare sammanhang diskutera kriminalvården, speciellt frivården. Andra utskott diskuterar daghemmen och andra frågor som herr Måbrink var inne på. Vi har emellertid i justitieutskottet verk ligen strukit under att det krävs åtgärder på bred front och att det inte enbart är polisresurser som behövs. Jag skulle personligen vilja säga, att om man hade en bättre fungerande socialvård och kriminalvård är jag inte alls säker på att man för framtiden behöver tänka sig fortsatta ökade satsningar på polisen. F. n. får polisen i sitt dagliga arbete ta hand om ständigt samma människor i en enda kretsgång, och det händer inget ytterligare med dem. Socialvården ställer inte upp, och man kan väl sätta några frågetecken i kanten när det gäller hur kriminalvården fungerar. Faktum är alltså att polisen tvingas ta hand om samma personer gång på gång, och det blir ingen vidare effekt av dess arbete och inte heller av det brottsförebyggande arbetet. Ett särskilt problem som vi har understrukit i utskottet gäller åtgärderna mot narkotikabrottsligheten. Det är ganska uppenbart att om man kunde vidta effektiva åtgärder mot narkotika, skulle man i och med det kunna få en betydande minskning av kriminaliteten. Vi vet i dag att 40-50 96 av förmögenhetsbrotten hänger samman med människors narkotikabegär. Därför välkomnar vi från utskottets sida de initiativ som, på rikspolisstyrelsens förslag, regeringen har tagit. Det är vår förhoppning att ledningsgruppen, som efter vad jag förstår nu har börjat arbeta, verkligen skall bedriva sitt arbete med hög grad av effektivitet och skyndsamhet, så att det kommer fram förslag till åtgärder som man tror kan bli effektiva och leda till snabba resultat. Herr Nygren och även herr Måbrink var inne på kvarterspolisorganisationen. Jag måste säga, herr talman, att jag faktiskt tycker att det är glädjande att ett gammalt förslag från dåvarande högerpartiet om införande av kvarterspolistjänster nu har blivit högsta visdom även i vänsterpartiet kommunisterna. Det är roligt, tycker jag, att vi är överens i riksdagen om en satsning på kvarterspoliser. Jag vill nämna för riksdagens ledamöter att när justitieutskottet nyligen var i Malmö polisdistrikt — det var ju i Malmö som man började med försöksverksamheten med kvarterspoliser — tyckte jag att man fick det intrycket att det faktiskt går att rekrytera poliser till den här typen av verksamhet. Där prövar man ett system som innebär att man rekryterar unga poliser till en försökstjänstgöring som kvarterspoliser för att se om de har håg och fallenhet för den här speciella typen av verksamhet. Man har där stora förhoppningar att genom en sådan metodik kunna få en stab av kvarterspoliser som stannar kvar i sitt jobb, som trivs med jobbet och som blir kända och uppskattade inom sitt ansvarsområde. Vi har, som herr Nygren sade, när det gäller kvarterspolisverksamheten gjort ett tillkännagivande för regeringen, för vi menar att man måste vidta aktiva åtgärder för att försöka öka användningen av kvarterspolistjänster. Vi biträder regeringens förslag när det gäller antalet nya kvarterspolistjänster. Beträffande frågan om speciella ansvarsområden för polismän har utskottet nu för första gången, tror jag, blivit enigt i en skrivning om detta. Det innebär att utskottet anser att en fortsatt utveckling av en verksamhet med ansvarsområden för polismän är önskvärd. Det är naturligtvis rätt, som herr Polstam tidigare sade, att man först och främst måste repliera på resp. polisdistrikt och på den organisation som de anser lämplig. Men det kan också betyda något att politiker menar att den här utvecklingen är bra och att den bör fortsätta. Särskilda ansvarsområden för polismän ute i landsbygdsdistrikten innebär ju någon form av kvarterspolisorganisation. Det betyder att poliser får närmare kännedom om befolkningen i en viss trakt och därmed får större möjligheter att hjälpa och ställa till rätta. När det gäller frågan om storstadspolisens arbetsförhållanden har utskottet verkligen försökt sätta sig in i de problem som storstadspolisen har. Som jag nämnde har vi besökt Malmö polisdistrikt. Vi har också besökt Stockholmspolisen och dess första vaktdistrikt. Det är självfallet mycket svårt för oss politiker att försöka bedöma i vilka distrikt och på vilka områden som polisen har det värst. Polisen har säkert över hela landet en bekymmersam arbetssituation. Man kan exempelvis med statistik visa att polisen i Trollhättan har betydligt fler övertidstimmar än vad polisen i Stockholm har. Men den fråga som jag tycker är väsentlig att försöka komma underfund med är vilken ambitionsnivå polisen kan upprätthålla i olika distrikt. Enligt min personliga bedömning har exempelvis polisen i Stockholm nog en ganska mycket lägre ambitionsgrad än vad polisen i ett landsortsdistrikt har. Det är inte så att poliserna i Stockholm skulle vara ointresserade. Men det kommer så oändligt mycket ärenden över dem att de helt enkelt inte orkar klara av sina arbetsuppgifter på samma sätt som kanske polisen kan i ett landsortsdistrikt. Ambitionsnivån är således lägre — det är min bedömning i varje fall — i sådana distrikt som i Stockholm. Det gör att polisen naturligtvis känner sig otillfredsställd och stressad. Till detta kommer det som utskottet särskilt har framhållit: de svåra arbetsmiljöproblemen och svårigheterna att lösa bostadsfrågan på ett tillfredsställande sätt. Detta har tydligt klargjorts för oss när det gäller Stockholmsområdet. Vi tycker också att man bör pröva möjligheten att uppdela de nu mycket stora vaktdistrikten i Stockholm på mindre enheter. Vi tror att det kan betyda någonting positivt för arbetsmiljön och att det kan göra att man lär känna sina kolleger och kan få ett bättre grepp om arbetsuppgifterna. Det är angeläget att man snart kommer till rätta med storstadspolisens arbetsförhållanden, och vi har som slutsats menat att man måste tänka sig en översyn av de här frågorna, en översyn som måste bedrivas skyndsamt. I det avseendet har vi gjort ett tillkännagivande till regeringen. Jag har sparat till sist den fråga som herr Måbrink ägnade stort intresse, nämligen anslaget till säkerhetspolisen. Herr Måbrink talade ju mycket entusiastiskt om varför man inte skulle öka anslaget till nya polismanstjänster så mycket som föreslås i propositionen. Herr Måbrink hade glömt att motionera om det, men nu har han framfört ett yrkande. När det gäller säkerhetspolisen uppfattade jag inte att herr Måbrink hade något yrkande. Däremot hade ni i debatten synpunkter på att anslaget till säkerhetspolisen inte skulle vara så stort som man föreslår i propositionen. Jag kanske har missuppfattat detta. Kritiken mot säkerhetspolisen innebär i så fall mera verbala synpunkter och inte någonting som har med anslagsfrågan att göra, måhända. Det är bara att konstatera att någon tilltro till ledamöterna i justitieutskottet och till våra möjligheter att bedöma säkerhetspolisens verksamhet hade herr Måbrink inte. Det är tur att ni numera har lämnat justitieutskottet, för nu drabbar ju kritiken inte er själv i varje fall. Någon tilltro har ni inte heller till de parlamentariker som sitter i rikspolisstyrelsen — det är också bara att konstatera. När det gäller kontrollen över säkerhetspolisens verksamhet tycker jag personligen att den inte lämnar något övrigt att önska. Det är en garanti att justitieutskottet har möjligheter till insyn. Jag tycker också att det är en garanti att det ingår parlamentariker i rikspolisstyrelsen. Därtill bör man väl nämna att både justitieombudsmannen och justitiekanslern utövar insyn. Jag vet inte hur mycket insyn herr Måbrink egentligen vill ha för att det skall vara helt tillfredsställande. De konkreta frågor som herr Måbrink tog upp i detta sammanhang skall jag bara kommentera helt kort. När det gäller Morjärvsfallet är det egendomligt att herr Måbrink inte nämnde att justitieombudsmannen prövat det ärendet och kommit till den slutsatsen att åtgärderna har varit fullt motiverade och att omständigheterna, som justitieombudsmannen säger, tillsammantagna berättigar till de åtgärder som vidtagits. Men det kanske inte spelar någon roll för herr Måbrinks värdering av hur det ärendet har handlagts. I övrigt, herr talman, har herr Måbrink hänvisat till sina tidigare inlägg under åren, och jag vill bara säga att de synpunkter som han framfört tidigare inte har påverkat justitieutskottets bedömning, utan vi har i utskottet varit eniga om att tillstyrka det förslag till anslag till säkerhetspolisen som finns i regeringens proposition.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
Herr talman! Jag yrkade faktiskt bifall till motionen 645 om särskild polisverksamhet, fru Kristensson. I den kräver vi att man skall reducera anslaget till säpo med den summa som går åt just för den politiska verksamhet som säpo bedriver. Sedan var fru Kristensson glad över att även vi hade accepterat ett gammalt högerförslag om kvarterspoliser. Det är väl inte så märkvärdigt. Jag har aldrig sagt att allt i moderata samlingspartiet är skräp. Det finns också där små bra korn som man kan ta till vara. Ett sådant är förslaget om kvarterspoliser. Det är en bra och vettig form för bedrivande av polisens arbete. Man lär känna människor i ett visst område och får bättre kontakt. Jag tycker att det är en oerhört sympatisk och fin verksamhet. Det är därför vi har accepterat förslaget. Anledningen till att vi inte gjorde det från början var att vi var litet okunniga. Men om man sätter sig in i frågorna får man ändra sina felaktiga ställningstaganden! Det är inte mer med det. Sedan sade fru Kristensson en del bra saker, t.ex.: Om vi hade en bättre fungerande socialoch kriminalvård — vad jag förstod av fru Kristensson skulle det vara nödvändigt och viktigt — skulle vi inte behöva fler poliser. Jag håller med om det. Men hur är det i praktiken? Hur agerar fru Kristenssons parti där? Jag anser att t.ex. barnomsorgsverksamheten är oerhört betydelsefull i förebyggande syfte, men hur agerar moderata samlingspartiet när de frågorna behandlas i den här kammaren? —- Det är ett exempel. Jag kan plocka fram många. Vidare sade fru Kristensson att vi måste ställa krav på de utslagna —- Om jag inte missuppfattade henne. Jag skulle vilja be fru Kristensson att konkretisera sig. Vad är det för krav vi skall ställa? Det skulle vara intressant att få höra vad fru Kristensson menade.
Herr talman! Till att börja med får jag tacka för de ovanligt positiva synpunkterna från herr Måbrink visavi de små bra kornen från moderata samlingspartiet. Jag står fast vid vad jag har sagt så många gånger förut att socialvården och kriminalvården inte fungerar som de skall f.n. Kan vi komma överens på den punkten skulle ingen vara gladare än jag. Vi får väl diskutera det i andra sammanhang, men när det exempelvis gäller socialvården kan jag inte acceptera att unga människor skall få börja missbruka narkotika och fortsätta med det till dess de blir så kriminellt belastade att fängelse är det enda alternativet för dem. Det har jag vänt mig mot. Det är en inhuman utveckling vi upplever, och jag tycker alltså att en effektivare socialvård när det gäller narkotika är högst angelägen. När det gäller att ställa krav på folk menar jag självfallet inte att man skall ställa samma krav på en människa som är utslagen som på en människa som är frisk och kan ta vara på sig själv, men det är inte bra för en person att känna att han eller hon inte ens duger så långt att någon kan ställa några som helst krav på vederbörande. Som jag har sagt tidigare anser jag att man, exempelvis när det gäller narkomaner, bör ha en målsättning från samhällets sida och begära att de skall försöka bli kvitt sitt narkotikamissbruk. Man kan begära en avgiftning för att man skall kunna vidta effektiva åtgärder för deras rehabilitering. Jag undrar om herr Måbrink tycker att det är en bra tingens ordning att man bara låter dem vara, bli alltmer kriminellt belastade och till slut hamna i fängelse.
Herr talman! Visst skall man ställa krav, fru Kristensson, men innan man ställer krav måste man väl först kunna klara upp problematiken. Fru Kristensson talar om narkomanvård, men vad är det man gör nu från regeringens och utskottets sida? Man säger att 40 platser är tillräckligt för rehabilitering av dem som blivit skadade och är beroende av narkotika. 40 platser per år! Men behovet är vad jag kan förstå oändligt mycket större, fru Kristensson. Måste inte samhället lösa hela den här problematiken innan man ställer krav på de människor som hamnat i de här situationerna? I mitt anförande ställde jag en del frågor. Jag talade om våldsfilmerna och reklamen kring dem, jag talade om fastighetsägarna eller, rättare sagt, om den grövre ekonomiska brottsligheten över huvud taget. Beträffande den senare frågan säger utskottet på s. 7: ”Hänsyn måste också tas till att även andra former av grov brottslighet, bl.a. den ekonomiska brottsligheten, utvecklats på ett ytterst oroande sätt.” Vad är det för slapphet att tala om just den viktiga och avgörande frågan så här löst och litet undanglidande! Min fråga är: Vilka åtgärder är fru Kristensson och de övriga utskottsledamöterna beredda att vidta mot underhållningsvåldet, fastighetsägarna som hyr ut lokaler för bordellverksamhet, spelklubbar osv.? Vilka konkreta åtgärder tänker ni vidta när det gäller dessa frågor, och vad anser fru Kristensson att man måste göra på det här området?
Herr talman! Jag förstår att den här debatten frestar herr talmannens tålamod åtskilligt, eftersom vi kommer in på vårdpolitik och alla möjliga saker som inte hör hemma under detta betänkande. Jag skulle emellertid vilja fråga herr Måbrink: Vilken motion har herr Måbrink väckt som syftar till åtgärder för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten? Jag har inte något minne av att justitieutskottet har någon sådan motion anhängig från vänsterpartiet kommunisterna. Däremot vill jag meddela att justitieutskottet inför sitt besök i Malmö dels satte sig in i skriften ”Svarta affärer”, dels diskuterade med polisen de åtgärder man där hade vidtagit för att söka komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. Jag trodde också, herr talman, att herr Måbrink som har lärt sig en del under sina år i justitieutskottet skulle veta att våra formuleringar ser ut så som de herr Måbrink citerade när vi menar att något är verkligt oroande och allvarligt. Man brukar i riksdagsspråk inte använda överord, utan man anstränger sig att formulera sig sakligt och balanserat, och jag tror att herr Måbrink kan vara övertygad om att vi verkligen menar allvar när vi säger att effektiva åtgärder måste vidtas mot den ekonomiska brottsligheten. Vi biträder departementschefens förslag om det antal nya polistjänster som skall sättas in just på denna verksamhet. När det gäller frågan om våldsfilmerna och liknande frågor som herr Måbrink berörde vill jag för övrigt framhålla att moderata samlingspartiet var det enda parti som, när vi för en del år sedan diskuterade pornografi och sådana saker, ansåg att det borde finnas en yttersta gräns för vad som skulle vara tillåtet — låt vara att den gränsen sattes ganska långt bort. Vi var det enda parti som talade för en sådan gräns, och nu börjar också vänsterpartiet kommunisterna att även i det hänseendet stödja oss i vår uppfattning.

Herr talman! Det är lätt att dela de uppskattningens ord som framförts dels' av regeringen, dels här i kammaren för den utomordentliga insats polisen gjorde vid terroristligans sprängning. Det är ett tungt och ofta kritiserat arbete som denna del av vår poliskår ägnar sig åt, ett nödvändigt arbete för att värna om vår demokrati i en tid då våldet trappas upp och terror ofta blir ett kampmedel. Vårt öppna samhälle ger olika terrororganisationer enorma möjligheter att använda vårt land som tummelplats. Lyckligtvis har det hittills endast skett i begränsad omfattning. Vår möjlighet att stoppa terrorister vid gränsen är knappt mer än skenbar. I ett utsatt läge känns det skönt att veta att poliskåren är effektiv. Det är naturligtvis lätt att i rådande läge söka förhärliga poliskåren. Även denna skall kritiseras, men då skall det vara en konstruktiv kritik som inte upplevs som en förföljelse av en hel kår. Enskilda övertramp skall påtalas. Men det skall ske utan svepande generaliseringar som dömer alla landets polismän. Inom polisen är det likadant som inom alla andra yrkesgrupper i vårt land — ingen är fullkomlig och alla har definitivt inte kommit på rätt plats i livet. Jag noterar med tillfredsställelse att rikspolischefen i personliga brev till oskyldiga har beklagat det onödiga lidande som de har utsatts för i samband med gripandet av terroristerna. Än bättre hade varit om inga oskyldiga hade dragits in. Men verkligheten, dramatiken, spänningen och även rädslan från enskilda polisers sida bidrar ibland tyvärr till att oskyldiga blir inblandade. Viktigt är emellertid att de inte utsätts för kränkande behandling. Med grova generaliseringar har man rätt ofta framfört beskyllningar om tjänstefel som enskilda poliser sägs ha begått. I sak skall dessa anklagelser rikta sig mot det enskilda fallet, men hela poliskåren får bära kritiken. Kritik mot enskilda förhörsledare blir något av en kritik mot alla förhörsledare. Beskyllningar från prostituerade mot några okända polismän blir genom vinklingar beskyllningar mot en hel kår. När sedan upplösningen kommer tycks den inte stå i några som helst rimliga proportioner till de fakta som var grunden till nyheten. Från folkpartiets sida hävdar vi att en utökad insyn i polisverksamheten kan bidra till att grundlösa rykten inte växer till sensationsnyheter. Vi har t.ex. under ett decennium i riksdagen hävdat att lekmän skall med verka som vittnen vid förundersökning. Med dessa förhörsvittnen uppnår man det dubbla syftet att dels ökas den enskildes integritet, dels löper polisen mindre risk för att bli utsatt för beskyllningar. Förslaget ligger nu hos polisutredningen, och jag förväntar mig att vi där skall kunna dra upp riktlinjer för medverkan av förhörsvittnen till nytta såväl för den enskilde som för polisen. Brottsstatistiken används ofta för att motivera krav på åtgärder mot viss kriminalitet, och det är naturligt. Det är emellertid välkänt — och det har många gånger konstaterats från denna talarstol — att brottsstatistiken har uppenbara brister. Främst är det då fråga om brott som aldrig blir anmälda och således inte hamnar inom statistikens ram. Men felaktigheterna till trots så är naturligtvis statistiken en skrämmande läsning. Under lång tid har vi haft en nästan oavbruten ökning av antalet till polisens kännedom komna brott mot brottsbalken. Brottsligheten ligger på en nivå som ingen kan eller vill acceptera, och i våra storstäder är ordningsläget synnerligen bekymmersamt. Det är självklart att vi från folkpartiets sida hälsar det beslut som riksdagen om en stund kommer att fatta om personalförstärkning inom polisen med tillfredsställelse — det är i dagsläget helt enkelt ett nödvändigt beslut. Men -— och det är viktigt att än en gång framhålla det — en ökning av antalet poliser löser ingalunda alla problem. Det behövs internationella krafttag för att hejda narkotikabrottsligheten, det behövs en utökad vård för att hjälpa missbrukare till samhällsanpassning, det behövs bättre och kanske annorlunda frivårdsmöjligheter för att minska återfallsbrottsligheten osv. Polisen måste åtminstone på sikt få större möjligheter att prioritera den kanske viktigaste biten i sitt arbete, nämligen den brottsförebyggande insatsen. Inom brottsförebyggande rådet har man gjort en analys av brottsstatistiken. Denna analys har här kommenterats av herr Polstam och av fru Kristensson — därför endast några få ord. Alla brottsbalksbrott visar en stegring, men framför allt har antalet inbrott och rån ökat. Det är sådana brott som skrämmer allmänheten. Undersökningen påvisar också vad vi tidigare varit medvetna om, nämligen sambandet mellan denna brottslighet och bruket av alkohol och narkotika; för att kunna finansiera narkotikainköp tvingas missbrukare till kriminalitet. Det är kanske inte de stora, uppseendeväckande brotten som är avgörande för kriminalitetens utbredning, utan snarare det starka sambandet mellan narkotika och brottslighet. Rikspolisstyrelsens och regeringens initiativ kommer, som framgår av utskottsbetänkandet, att medföra att åtgärder vidtas mot narkotikabrottsligheten. Det är naturligtvis initiativ som alla måste hälsa med tillfredsställelse. I detta förslag ingår bl.a. ökade vårdinsatser, och det noterar jag särskilt. Det är tragiskt att missbrukare, som vill bli behandlade och som vill bli av med beroendet av narkotika, inte har möjlighet att få den behandling de vill ha. Under en rad år har många i denna kammare talat för kvarterspoliserna och om deras betydelse. Jag är en av dem som gjort det. Samtliga föregående talare i denna debatt har betonat vikten av att det finns kvarterspoliser. Beklagligtvis har läget föga förbättrats sedan vi förra året diskuterade utskottsbetänkandet om anslag till polisväsendet. Tjänsterna har inte blivit tillräckligt attraktiva. Det finns fortfarande vakanser i mycket stor utsträckning. Utskottet har vid flera tillfällen uttalat sig för en utbyggd kvarterspolisorganisation, och så gör utskottet också i år. Man pekar bl.a. på vikten av att använda olika system för att främja rekryteringen till denna viktiga verksamhet inom polisen. Det är helt enkelt nödvändigt att vi får fler kvarterspoliser. Deras betydelse i den brottsförebyggande verksamheten har väl klarlagts. I motionen 639 har jag tagit upp storstadspolisens arbetsförhållanden. Ett liknande yrkande som i min motion finns i motionen 456 av herr Nygren m.fl. Det är klart att jag med tillfredsställelse noterar den välvilliga behandling som motionerna fått. Det polisiära läget i storstadsområdena är synnerligen allvarligt, och det är viktigt att rekryteringen ökas. Men det är lika viktigt att poliserna stannar kvar i stället för att ställa sig i kö och söka lediga befattningar i landsorten, där tjänsterna inte upplevs som så tunga, stressande och nedslitande. I senaste numret av TCO-tidningen finns ett uttalande av ordföranden i Kamraterna, föreningen för Stockholms polismän. Av det uttalandet framgår att sedan 1972 har 1 152 poliser flyttat från Stockholm. Under 1970-talet har hela ordningspolisen bytts ut, och ny, oerfaren personal har kommit i stället. Detta uttalande visar i all sin korthet situationen för Stockholm, och för övriga storstäder torde situationen vara liknande. Det är allvarligt och skrämmande, en uppmaning till beslutsfattare på alla nivåer att omgående och med all energi söka lösa miljöoch rekryteringsproblemen för vår storstadspolis. I betänkandet ger utskottet regeringen till känna att man vill ha en allmän översyn av förhållandena. Denna översyn måste naturligtvis ske snabbt och effektivt, och framför allt skall man låta personalen medverka. Personalen om någon har ju den direkta bakgrundserfarenheten. Med detta, herr talman, yrkar också jag bifall till utskottets hemställan i det enhälliga betänkande som här föreligger.

Herr talman! För några veckor sedan diskuterade riksdagen huvudparten av yrkandena i en socialdemokratisk partimotion om boendemiljön. Det skedde när vi behandlade civilutskottets betänkande nr 18 om bostadsbyggandet. I dag skall vi i anslutning till civilutskottets betänkande nr 26 angående planering och byggande ta ställning till det återstående yrkandet 3 i vår motion 553. Det yrkandet avser sådana ändringar i byggnadsstadgan varigenom kommunens skyldighet att beakta sociala mål och behov vid bostadsplaneringen skulle klart uttryckas. Vår partimotion i sin helhet syftar ju till att ge kommunerna en lagfäst skyldighet och effektiva instrument att låta en social helhetssyn prägla bostadsplaneringen i syfte att förbättra boendemiljöerna och minska segregationen i både nytillkommande och redan befintliga bostadsområden.

Förslagen är alltså väl beredda, och det hade inte varit någon svårighet för regeringen att lägga fram dem i form av en proposition till riksdagen. Nu har vi i stället fått lägga fram dem i vår partimotion. Alla som upplevt verkligheten ute i våra kommuner vare sig som boende, som kommunalpolitiker eller som verksamma inom bostadssektorn eller inom olika kommunala förvaltningar, vet också att det finns mycket stora behov av en samordnad planering av bostäder, av sociala och kulturella verksamheter av olika slag samt av trafik och arbetsplatser på det sätt vi föreslår. Alltför många bostadsområden har i dag brister därför att denna samordnande kommunala planering inte fungerat. De behöver förbättras med de typer av instrument som vi föreslår. Vi vet att det också vid nybyggandet och planeringen i dag finns ett klart behov av en bättre samordning och en starkare betoning av det sociala momentet i planeringen — det som alla talar så vackert om, men som ju ofta inte får möjlighet att slå igenom i verkligheten. Dessa brister drabbar framför allt de svaga i samhället. Vi vet också att en reform av det slag som vi förordat skulle underlätta förverkligandet av många andra angelägna reformer, t.ex. SIA-reformen och barnomsorgsreformen, som kräver dels samordning mellan olika förvaltningars planering, dels att sociala behov beaktas bättre i bostadsplaneringen. Därför var vi förvånade och besvikna över att riksdagen inte följde vårt förslag för några veckor sedan. Vi har i dag, herr talman, möjlighet att ta ett litet men betydelsefullt steg på vägen, som skulle förbättra situationen ute i kommunerna. Detta skulle ske om vi ändrar byggnadsstadgan i enlighet med vårt förslag i motionen 553 yrkande 3. Vi föreslår där för det första att byggnadsstadgans 95 skulle få en allmän markering av de kommunala intentionerna i fråga om bostadsförsörjningen och att dessa skall beaktas vid planläggningen enligt byggnadslagen. För det andra gäller det att man i byggnadsstadgans 12 § I mom. skulle precisera att en stadsplan skall tillgodose också kraven på en god social miljö. För det tredje är det fråga om att i byggnadsstadgans 56 § I mom. säga att sådana här frågor skall få prövas också i samband med byggnadslovsprövning. I fråga om de två första punkterna, som alltså gäller byggnadsstadgans 9 och 12 §§ om reglerna för planläggning och uppgörande av stadsplan, finns det markeringar av allmän innebörd. Sedan görs en rad preciseringar, och bland dessa preciseringar återfinns hänsynstagande till trafikens be hov, till energiförsörjningens behov och till försvarets behov m.m. Men av olika skäl saknas där ett understrykande och en precisering av att de allmänna kraven på bostadsförsörjningen — de sociala målen — skall tillgodoses. Det är genom preciseringar på den här punkten som man ju ändå skulle kunna understryka att planeringen måste tillgodose det som vi kanske betraktar som självklart i princip men som så ofta inte fungerar i praktiken, nämligen att man skall tillgodose behovet av mark och planer för att klara daghemsutbyggnaden, en lämplig fritidsmiljö, kulturlokaler, god service osv. Vi menar att om kammaren nu skulle avvisa våra krav på understrykanden och preciseringar i dessa avseenden kunde det uppfattas som om riksdagen inte ansåg detta lika viktigt som de andra ändamål som blivit preciserade i lagstiftningen. I fråga om den tredje punkten, om byggnadslovsprövningen, föreligger det två alternativ i den reservation som vi har fogat till utskottsbetänkandet. Det första alternativet gäller för det fall att riksdagen skulle ha bifallit vårt förslag i reservationen 2 till civilutskottets betänkande nr 18. Nu har ju det förslaget avslagits av kammaren, och aktuellt i dag är därför det andra alternativet, där man i mer allmänna ordalag säger att man vid byggnadslovsprövningen skall ta hänsyn till kommunala beslut om riktlinjer för bostadsförsörjningen. De här förändringarna, herr talman, kan genomföras nu och omedelbart komma till nytta ute i kommunerna. De kan sedan föras över vid den kommande revideringen av lagstiftningen om markanvändning och byggande. Majoriteten har ju lika litet som tidigare anfört några sakinvändningar mot våra förslag. Och jag vill säga att det skulle bara fattas annat. Det skulle vara uppseendeväckande om inte de allmänna principer som vi för fram fick i allt högre grad prägla lagstiftningen på det här området. Men majoriteten vill vänta till dess att det läggs fram ett förslag till ny lagstiftning om markanvändning och byggande. Jag tycker det är svårt att förstå varför vi skall behöva vänta på detta, för som jag nyss har sagt är det här principer som vi utgår från att det råder enighet om och som måste komma att i hög grad prägla den blivande lagstiftningen. Det kan inte råda något tvivel på den punkten. Det rör sig, som jag också har påpekat, om väl utredda och remissbehandlade förslag som skulle kunna vara färdigberedda i kanslihuset, om viljan funnes, och som alltså utan vidare kan föras över vid en kommande revidering. Vi vet nu också att det förslag beträffande en allmän revision av byggnadslagstiftningen, som vi väntar och som har aviserats till försommaren i form av en promemoria från departementet vilken skulle remissbehandlas, troligen blir starkt försenat. Detta gör det så mycket nödvändigare att redan nu ta itu med de här angelägna frågorna. Det saknas ju inte exempel på att man har gjort detaljändringar och etappändringar i byggnadsstadgan, när man har haft goda skäl för det, t.ex. i anslutning till olika beslut här i kammaren. Jag tänker bl.a. på att vi, när 1975 års energibeslut fattades, förde in kraven på hänsyns tagande till energiförsörjningens behov. Det är också intressant att jämföra med ett annat förslag som regeringen fört fram, som till skillnad från det här varken är utrett eller remissbehandlat och om vars förenlighet med kommande lagstiftning vi ingenting vet. Jag syftar då på propositionen 122 om tätbebyggelse i glesbygd som vi just nu behandlar i utskottet. Det är uppriktigt sagt ganska egendomligt att man anser sig kunna göra detta samtidigt som man motsätter sig de mycket angelägna och väl beredda åtgärder som vi föreslår. Herr talman! Jag ber att mot bakgrund av vad jag här har anfört få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen. Eftersom kammaren, som jag nyss sade, tidigare har avslagit vår reservation 2 vid civilutskottets betänkande nr 18, har vårt förstahandsyrkande i den nu aktuella reservationen fallit. Vi har därför i dag att ta ställning till andrahandsyrkandet med den lydelse av byggnadsstadgans 56 § I mom. första stycket som anges som alternativt förslag.

Herr talman! Med anledning av min motion 1976/77:417 om förslag till lagstiftning, så att radioamatörer inte kan vägras sätta upp antenn på flerfamiljshus, vill jag anföra några skäl till varför jag anser det viktigt att lösa detta problem. Eftersom jag tror att man i denna kammare inte tidigare behandlat något ärende beträffande radioamatörer, skall jag i korthet redogöra för verksamheten. Ordet amatör har i svenskt språkbruk ibland fått en nedvärderande betydelse genom association till mindre skickliga utövare. Så är inte fallet här, utan ”med amatörradio förstås trafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven av rent personligt intresse och utan vinningssyfte, för icke yrkesmässigt studium av radiotekniska problem”. Denna definition på amatörradioverksamhet finns i de bestämmelser som reglerar amatörradioverksamheten i Sverige. Ungefär samma lydelse återfinns också i alla andra länders bestämmelser. Radioamatörerna utför en mängd viktiga uppgifter för vårt samhälle, för vår moderna telekommunikation och elektronikindustri. De har därför myndigheternas fulla stöd. Bland radioamatörerna finner man tekniskt högt kvalificerade personer: forskare, ingenjörer, beslutsfattare, studerande, handikappade och personer utan yrkesanknytning till radioverksamhet men med ett i högsta grad levande intresse för amatörradio. Amatörradioverksamhet är också en verkligt demokratisk hobby. Där existerar inga gränser av något slag mellan länder och folk, religioner och raser, man eller kvinna, rik eller fattig, frisk eller handikappad. Radioamatörerna bildar en världsomfattande rörelse med ca 530 000 utövare, varav drygt 5 000 i Sverige. De har hela världen som arbetsfält. Somliga finner nöje i att sitta vid telegrafinyckeln eller mikrofonen och tala med vänner och bekanta samtidigt som de prövar olika radiostationer, antenner, kopplingar osv. Andra försöker vinna erfarenhet på radioteknikens och radiovågornas område och får därmed nya vänner. Sådana kan man finna genom radiotrafiken, kanske i det närmaste kvarteret. Men i nästa ögonblick kanske man träffar en radioamatör på en liten ö i Stilla havet eller kanske på en radiostation vid Sydpolen — eller en trevlig rysk bonde, en käck pojke i Amerika, kanske rent av en intresserad kung Hussein i Jordanien. Genom denna verksamhet bidrar radioamatörerna till ökad förståelse och vänskap mellan folken på vår jord. Vidare är radioamatörernas verksamhet till stor nytta speciellt vid katastrofer av olika slag, som t.ex. jordbävningar och stormar när andra kommunikationer inte fungerar. Många liv har också räddats genom att någon radioamatör någonstans på vår jord uppfattat ett nödanrop, som på telegrafi är SOS och på telefoni Mayday. En radioamatör vet då vilka åtgärder han skall vidta för att skaffa undsättning till de nödställda. Det är ur nationell synpunkt värdefullt att sändaramatörerna vidareutvecklar sina färdigheter som telegrafister, vilket innebär att landet kommer att förfoga över en kår av skickliga signalister med goda tekniska kunskaper, vilka kan tas i anspråk i händelse av kristillstånd. Fastän de flesta sändaramatörer är friska människor är det ändå de från vanligt, alldagligt umgänge mer eller mindre utestängda som har den mest påtagliga glädjen av denna hobby. Det finns i Sverige åtskilliga synskadade och rullstolsbundna sändaramatörer. Det har visat sig att amatörverksamheten är ett medel, som övervinner bl.a. psykiska spänningar. Dessutom är hobbyn ett generöst psykologiskt hjälpmedel för att glömma handikapp och i många fall ett viktigt steg till rehabilitering. En handikappad som måste sitta hemma kan bryta sin isolering och skaffa sig vänner genom sin radioverksamhet. Den verksamhet och de insatser jag nu redogjort för är skäl nog för att vi skall stödja alla dem som önskar ägna sig åt amatörradio, så att de får möjlighet att utöva denna verksamhet och inte utestängs därför att de bor i ett flerfamiljshus. För att en sändaramatör skall kunna utöva sin verksamhet är han helt beroende av en utomhusantenn. Om en sändaramatör bor i en villa är det som regel inga problem att få tillstånd för att sätta upp en antenn. Men för dem som bor i ett flerfamiljshus är möjligheterna mycket begränsade. Att en diskriminering av detta slag förekommer i vårt samhälle, där vi alla strävar efter att genomföra rättvisa, är beklagligt. Många gånger drabbar det handikappade personer med dålig social status. Avslag på ansökningar om uppsättande av utomhusantenner motiveras vanligtvis endast med att man, av principiella skäl, avslår framställningen - en intetsägande motivering. I flerfamiljshus där antenner får sättas upp — det finns faktiskt sådana fastigheter — är uthyrningsgrunder och hyror mycket varierande. Det förekommer t.o.m. att hela taket måste hyras för att en antenn skall få sättas upp. För att få en bättre tingens ordning i det här sammanhanget hade en lagstiftning varit ett bra alternativ såväl för sändaramatören som för fastighetsägaren. Det finns länder som har en antennlag, t.ex. Frankrike, och enligt uppgift fungerar den bra. Utskottet har inte i sitt betänkande motiverat varför man inte var beredd att förorda den i motionen föreslagna lagstiftningen. Jag tycker, herr talman, att det ligger något av negativism i utskottets hantering av denna fråga. Jag anser att kravet i min motion är befogat och från rättvisesynpunkt motiverat. Jag skall inte drista mig till att yrka bifall till motionen mot ett enigt utskott. Det har dock framförts i utskottet att byggnadslagstiftningen inte utgör något avgörande hinder för uppsättande av utomhusantenn. Jag hoppas att man skall kunna lösa frågan genom överenskommelser mellan berörda parter.

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg bara beröra en motion i detta betänkande, vpk-motionen 415. Att vänsterpartiet kommunisterna nu återkommit med en motion angående förbättring av sophämtningspersonalens arbetsförhållanden, trots att frågan behandlades så sent som i december 1976, beror på att vi då ansåg och fortfarande anser att frågan inte behöver utredas vidare för ett beslut av riksdagen. Det finns tillräckligt med utredningsmaterial - om sådant nu är nödvändigt innan åtgärder kan vidtas — bl.a. den utredning som gjordes efter sopstrejken i Stockholm, där alla politiska partier ställde sig bakom utredningens förslag. Vi anser att när det är så klart fastslaget att sophämtningspersonalens arbetsförhållanden från flera synpunkter är hälsovådliga, borde tid inte offras på onödiga utredningar. Också den ansvarige, i det här fallet fru bostadsministern Olsson, använde i decemberdebatten så starka ord som ”katastrofalt dålig arbetsmiljö”. Alla politiska partiers representanter var också i princip överens om att om man vill åstadkomma en godtagbar arbetsmiljö för nämnda yrkesgrupp, måste förbättringar ske även i den befintliga bebyggelsen. Trots detta var man inte beredd att då ta ställning, så att konkreta åtgärder kunde komma till stånd, och det tycks man inte vara i dag heller utan kryper fortfarande bakom utredningskravet. Att hänvisa frågor till utredningar är det mest effektiva sättet att säga ett och mena ett annat, eller att skjuta besvärliga problem framför sig. Nu sägs i civilutskottets betänkande att denna utredning kommer att föreligga under juni månad 1977, och det är naturligtvis bra att den kommer så snabbt. Men därefter skall konkreta förslag utarbetas, som riksdagen sedan skall ta ställning till. Det är därför risk för att den plan för tiden fram till den 1 januari 1978, som den borgerliga majoriteten i utskottet var överens om i december, inte kommer att hålla. I varje fall finns det ingenting sagt om någon tidsplan i det betänkande som vi nu behandlar. Utskottets talesman i decemberdebatten, herr Mattsson, bagatelliserade tidsförskjutningen, alltså de sex månader som han räknade med skulle vara skillnaden mellan beslutet och ikraftträdandet. Men det betydde också ett bagatelliserande av sophämtarnas krav på en godtagbar arbetsmiljö och av de hälsorisker som de är utsatta för under sin dagliga arbetsutövning. Att hänvisa till kostnadskonsekvenser när det gäller liv och hälsa för arbetare i yrkesutövning är inget nytt argument. Det har jobbare hört tidigare, särskilt om det berör det privata kapitalet. Men det är argument som vänsterpartiet kommunisterna aldrig kan godta. Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten med ytterligare dokumentation om sophämtarnas arbetsförhållanden — även om ytterligare sådant material har kommit fram — utan nöjer mig med att hänvisa till den omfattande debatt som fördes i december 1976, eftersom vi då var helt överens. Men det är på en väsentlig punkt som vi skiljer oss åt, och det gäller beslutsfattandet. Vänsterpartiet kommunisterna vill ha ett beslut nu, så att omedelbara åtgärder till förbättringar kommer till stånd. Vi tror inte att hela arbetsmiljön för ifrågavarande yrkesgrupp kan saneras Över en natt, men vi vet att mycket skulle kunna åstadkommas ganska snabbt och utan stora kostnader. Men om vi innan beslut kan fattas skall vänta på utredning efter utredning, där det sägs att luckor i redan gjorda utredningar måste täppas till, är jag rädd för att det inte finns några sophämtare kvar att förbättra arbetsmiljön för, när besluten skall fattas. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionen 415, yrkandena 1 och 2.